Herr talman! Med anledning av Berit Löfstedts anförande vill jag säga några ord. 175 Hon undrade varför ingen kunde säga att lagförslaget var ganska bra. Om Berit Löfstedt lyssnade till inledningen i mitt anförande hoppas jag att hon hörde att jag sade att vi enigt ställt upp bakom stora delar av propositionen, men att det i vissa delar fanns krav på ändringar samt strävanden att gå vidare. Berit Löfstedt har behandlat de olika reservationerna och fastslagit att de är av ringa värde och inte värda att stödja. Jag vill kommentera detta så långt jag hinner. Reservation 3 gäller frågan om vad det innebär att förmögenhetsskada skall vara ”av någon betydelse”. Där gäller alltså att riksdagen i motivtext fastslår en vägledning för domstolarna hur uttrycket ”av någon betydelse” skall tolkas. Jag tycker det är något nonchalant när utskottsmajoritetens talesman säger att reservanterna fått ihop en annan motivtext. Vi slår vakt om de skadelidande. Som jag upplevde det i utskottet var det en överraskning även för majoriteten när vi fick höra vad som låg bakom uttrycket ”av någon betydelse”. Föredraganden kunde visa att det var 10—20 96 av en fastighets taxeringsvärde. I mitt anförande tog jag exemplet med villan som är taxerad till 300 000 kr. I det fallet gäller det 30 000 å 60 000 kr. Det är en stor del av vad villaägaren har utöver de skulder han eller hon har på fastigheten. Det är ur fastighetsägarens synpunkt kännbara ekonomiska skador han eller hon kan drabbas av utan att få någon ersättning, om regeringens och utskottsmajoritetens tolkning av uttrycket ”av någon betydelse” skall gälla. Från de icke-socialistiska partiernas sida har vi sökt få fram vad som kunde vara en rimlig tolkning. Vi är medvetna om att någon gräns behöver man ha, och vi kom fram till högst 5 26. Vi har då även hänvisat till ett utslag i högsta domstolen för snart tio år sedan. För de skadelidande och för tolkningen av 1 § 2:a stycket vore det mycket värdefullt om riksdagen följer oss reservanter och alltså röstar för reservation 3

Herr talman! Jag tycker också det är ganska märkligt att majoritetens talesman vill hävda att en obligatorisk ansvarsförsäkring inte skulle vara nödvändig. Den som tänker på de skadelidande och tar parti för dem tror jag inte kan förlita sig på att de ändå kommer att ha möjlighet till ekonomisk kompensation för de skador de lidit. Det är i och för sig intressant att höra att man från socialdemokratiskt håll vill hålla företagens kostnader nere, men i detta fall tror jag faktiskt att de skadelidandes situation är viktigare. Man bör därför se till att obligatorisk ansvarsförsäkring när det gäller miljöskador införs, och dessutom besluta att en fond för miljöskadelidande bör skapas. Beträffande reservation 2 säger Berit Löfstedt att jordbruksdepartementet bereder frågorna och att vi, ifall man kommer fram till att det finns skäl för en samordning med tanke på vissa problem med tillämpningen av de olika miljölagstiftningarna, kan förvänta oss att regeringen själv kommer att beakta detta. Men när vi nu vet att det gjorts en framställning härom i riksdagen kan det inte vara fel att skicka med den till regeringen, för då vet — Prot. 1985/86:125 man ju säkert att den kommer att tänka på detta. 23 april 1986 När det gäller reservation 3 tycker jag att Martin Olssons framställning är viktig. Vi tänker i första hand på att de skadelidande skall få kompensation tidigare än vad majoriteten vill. Jag tycker att majoriteten borde ställa upp litet mer på de här yrkandena, eftersom de trots allt är till för den svagare parten.
Herr talman! Om jag gjort någon dum anmärkning till Martin Olsson och Martin Olsson sagt något artigt om lagstiftningen vilket jag missat, så ber jag så mycket om ursäkt. Jag gläder mig utomordentligt om vi i huvuddragen är överens, och det tycker jag fortfarande att vi är, även om vi nu har en liten kubbning. I fråga om en obligatorisk miljöskadeförsäkring: I de argument som framförts för en sådan försäkring och vad som sagts om vad den skulle täcka finns ingenting som inte redan framhållits i dels förslaget, dels det uppdrag som finns till fondutredningen. Omsorgen om de skadelidande är precis lika stor, oavsett om man löser frågan den ena eller andra vägen. Vi arbetar nu med frågan om hur man skall lösa problemen för dem som råkar ut för skador där företagen inte har råd att betala, där företagen upphört eller där man inte kan reda ut vem det är som orsakat skadan. Det är precis detta som den utredning som nu pågår avser att täcka in, och det är just detta som framförts i argumenten till förmån för en försäkring. För övrigt kan jag nog i det här fallet hänvisa till Nic Grönvalls inlägg. Beträffande en samordning mellan miljöskadelagen och miljöskyddslagen kan jag inte se annat än att regeringen har tillräckligt med underlag för att bedöma detta. Om man ser att det behövs ytterligare samordning utgår vi helt klart ifrån att man vidtar sådana åtgärder. Jag tycker inte att vi behöver misstro någon regering på den punkten. Om jag sedan uttryckt mig vanvördigt i samband med den fråga som Martin Olsson tog upp först om förmögenhetsskador, vill jag säga att det inte var min avsikt. Men förslaget i det sammanhanget kom fram först efter vår behandling. Jag kan inte se att man bevisat att det förslaget är till större fördel för de skadelidande än det huvudförslag som vi diskuterar.
Herr talman! Frågan är: Skall riksdagen någonsin göra några uttalanden, eller skall man, som Berit Löfstedt sade i sitt förra inlägg, utgå ifrån att regeringen begriper själv vad som behöver göras? Jag trodde att riksdagen var ett forum för både debatt och beslut och att bland besluten ingick uttalanden om riktlinjer för den utveckling som vi önskar, i det här fallet när det gäller lagstiftningen på miljöskadeområdet. Flera av reservationerna har just den karaktären. De krav som ställs i den första reservationen, som handlar om obligatorisk miljöskyddsförsäkring, täcks inte av de frågor som nu håller på att utredas. Det fick vi klart belägg för under den genomgång som vi i utskottet hade i detta ärende. Det sades då att motionerna, och följaktligen reservationen, 177 har ett vidare syfte. I reservation 2 aktualiserar vi behovet av en samordning mellan miljöskyddslagen och miljöskadelagen. Om riksdagen anser att det bör vara en sådan samordning, är det väl riktigt att riksdagen också gör ett uttalande. Jag erinrar om att majoriteten i betänkandet har sagt att det ”kan” finnas skäl för en samordning, men man har varit rädd för att riksdagen skall göra ett uttalande. Förmögenhetsskadorna hade jag tillfälle att behandla i den förra repliken. Vad jag då framförde har inte på något sätt vederlagts. Reservation 4 har med preskriptionstiden att göra. Här ser man skillnaden i våra strävanden. Miljöskadeutredningen föreslog en 25-årig preskriptionstid. Vi har tagit fasta på de många remissinstanser som har framfört önskemål om en längre preskriptionstid. En del har stött utredningens förslag. Andra har föreslagit om en preskriptionstid på 15 eller 20 år. Här i riksdagen väcktes det tre motioner där motionärerna hade samma strävan men föreslog litet olika lösningar. I reservationen har vi knutit samman det hela och begär att riksdagen hos regeringen skall hemställa att man arbetar vidare med frågan i syfte att få till stånd en längre preskriptionstid. Vi vet att det kan dröja lång tid innan miljöskador visar sig klart. Därför är det mycket anmärkningsvärt att det i propositionen står: ”Miljöskador som visar sig senare än tio år efter den skadegörande handlingen torde i praktiken vara sällsynta.” Jag vet inte om propositionsförfattaren inte alls har upplevt den debatt som har förts och de händelser som har inträffat på miljöskadeområdet under det senaste årtiondet. Vill man gå litet längre än vad regeringen föreslår i sin proposition, skall man stödja de fyra reservationerna till betänkandet. Centern står bakom samtliga.
Herr talman! Nog kan riksdagen göra uttalanden, men jag är inte alldeles övertygad om att riksdagen för den skull behöver slå in öppna dörrar.
Herr talman! Jag skall inte gå in mer på reservationerna 1 och 3. Vi har helt klart olika uppfattningar. Vi vill från reservanternas sida förstärka de skadelidandes situation, men det vill tydligen inte majoriteten. När det gäller reservationen 2 tycker jag att det är allvarligt att Berit Löfstedt säger att vi inte skall tala om för regeringen att det finns behov av en samordning.
Att man skall samordna lagstiftningarna när det är ändamålsenligt finner jag fortfarande så naturligt att jag ännu inte har lyckats begripa varför vi härifrån skall göra ett uttalande. När det gäller preskriptionstiden är en av avsikterna med fondutredningen — Prot.
Vi måste förvänta oss att regeringen själv kommer på detta behov ifall man märker att de olika miljölagstiftningarna kolliderar med varandra, hävdar Berit Löfstedt. När vi vet att det eventuellt kan bli problem vid tillämpningen av de olika lagstiftningarna, bör vi självfallet tala om det för regeringen.
1985/86:125 att hjälpa dem som har råkat ut för att deras skadeståndsanspråk har blivit 23 april 1986 preskriberade. Jag upprepar vad jag sade i mitt anförande: Kom igen om ni inte är nöjda med utredningsförslaget! Ersägningför miljö:
Vi kan inte bara sitta här och förvänta oss att regeringen skall märka behovet av en samordning. Det måste vara en av riksdagens uppgifter att påtala denna typ av problemställningar för regeringen.

Herr talman! Den proposition som ligger till grund för betänkandet innehåller ju förslag om ersättning för miljöskador. Låt mig inledningsvis förklara att det är mycket tillfredsställande att vi fått detta förslag, även om det inte lever upp till vad många önskar. Det har framgått inte minst av den debatt som just förts här i kammaren. Det finns svagheter i förslaget, och jag skall gå in på några av dem. Man kan tycka att denna proposition tillsammans med motionerna borde ha behandlats också i något annat forum. Jag kan tänka mig att den skulle ha behandlats av jordbruksutskottet och att det utskottet skulle ha lämnat ett yttrande. Det gäller ju ändå jordbruksutskottets ämnesområde. När jag vid ett tidigare tillfälle ställde en fråga av liknande art, alltså om miljöskador, till justitieministern fick jag svar av Svante Lundkvist. Den produkt som med ett sådant förfarande legat på riksdagens bord hade kanske varit betydligt bättre än vad den produkt är som vi behandlar i dag. Jag tycker också att en miljöskadelag, trots allt vad som har sagts från olika håll och även från mitt parti, är ofullständig, om den inte kopplas ihop med en obligatorisk miljöskyddsförsäkring. Jag skall utveckla de tankarna litet grand. Efter bilismens genombrott i vårt land insåg myndigheterna att det var viktigt att skydda allmänheten från sådana skador som den verksamheten kunde föra med sig. Till en början införde man endast bestämmelsen att framförande av automobil, som det hette då, inte fick ske utan att en person gick före med en röd flagga som en varning. Vem som helst inser ju att man inte kunde fortsätta på det sättet. Då kom förslaget om en obligatorisk försäkring för dem som framförde motorfordon. Det systemet har vi ju nu också, och det fungerar mycket bra. Det är ett sätt att skydda tredje man från skador, såväl kroppsliga som materiella. Vi kan väl ställa ungefär samma krav på miljöfarlig verksamhet, dvs. att man borde införa en obligatorisk försäkring för att ekonomiskt skydda tredje man. Sådana försäkringar finns redan på flera håll i världen, bl.a. i USA. En av utskottets företrädare nämnde att det där har gått väldigt illa och att det systemet inte har varit bra. Det sammanhänger med att advokatarvodena i USA är väldigt höga. Advokaterna passar på att skära strimlor av de ersättningar som betalas ut. Annars har man i vissa stater mycket goda erfarenheter av detta system. Jag har inte hört att det här har framförts något motförslag. Utskottets talesman, Berit Löfstedt, sade ”Kom igen om ni inte är nöjda” och avsåg väl miljöskadefonden. Den är emellertid inte mer än precis nämnd i propositionen. Det finns inget förslag om hur den skall vara utformad. Jag tycker faktiskt att motionen om att riksdagen hos regeringen skall begära tilläggsdirektiv till miljöskadefondsutredningen inte alls är dålig utan tvärtom. Det är väl bra om en utredning tar hand om detta. Intelligentian är ju inte enbart 179 lokaliserad till lagutskottet — det kan vi väl vara ganska överens om. Att t.ex. låta flera etablerade försäkringsbolag administrera miljöskyddsförsäkringar skulle enligt min uppfattning innebära ett tryck på dem som bedriver den verksamheten. Reglerna skulle vara desamma som när det gäller att föra motorfordon, dvs. att man om man kan undvika skador får bonusi form av lägre premier. På liknande sätt skulle man kunna göra när det gäller en miljöskyddsförsäkring. Försäkringsbolagen är också intresserade av en sådan. Företag som bedriver verksamhet, vad det vara månde, brukar ha en ansvarsförsäkring. Det är emellertid inte alla som har det, och därför vore ett obligatorium bra. Man har i utskottets skrivning talat litet löst och ytligt om att en kollektiv försäkring skulle vara bättre, och så hänvisar man till att en sådan försäkring finns på läkemedelsområdet. Jag vill då ställa frågan: Vill företrädarna för utskottet att vi skall ha en kollektiv försäkring när det gäller motorfordon? Jag yrkar alltså bifall till reservation 1 om tilläggsdirektiv. I propositionens avdelning 2.2.3 konstaterar departementschefen att ett strikt ansvar för miljöskador normalt inte skall gälla för ortseller allmänvanliga störningar. Enligt min mening kan det innebära att miljöfarlig verksamhet lokaliseras till vissa områden som redan är nedsmutsade och där utsläpp kan betraktas som ortsvanliga. Jag bor själv i en kommun där vi har sådana verksamheter. Att yttra sig på det sättet tycker jag är felaktigt. Undantag från det strikta ansvaret på grund av ortseller allmänvanlighet kan i praktiken leda till att det totala föroreningstrycket i hela Sverige kommer att bli större. Det finns även i min hemkommun exempel på att miljöoch hälsoskyddsnämnden måste gå ut med annonser i tidningarna och varna invånarna för att äta av sina egna odlade grönsaker. På vissa ställen i vårt land har man alltså samlat en mängd fabriker vilkas samlade utsläpp ger dessa konsekvenser. Jag är medveten om att vissa undantag från det strikta ansvaret måste göras. Men dessa undantag bör skrivas in i lagtexten. Jag kant.ex. tänka mig att man för jordbruksbygder skulle skriva in att skadeståndsansvaret inte gäller för lukt från animalieproduktion och att samhällen som har massaindustri eller liknande också undantas. I övrigt ställer jag mig helt bakom regler om strikt ansvar. Jag vet att jag inte kan yrka bifall till mitt yrkande i motion 300, eftersom yrkandet inte åtföljs av ett lagförslag. I avdelning 2.7 i propositionen konstaterar departementschefen att någon ändring av preskriptionstiden inte skall göras utan att nuvarande regler skall gälla. I dag gäller enligt preskriptionslagens 2 § från 1981 en tioårig preskriptionstid, alltså samma preskriptionstid som på en massa olika områden. Den fyller säkert sin uppgift, men i miljöärenden råder alldeles speciella förhållanden. Jag hart.ex. följt BT Kemiaffären från dess början. Jag var den förste som i egenskap av hälsovårdsnämndens ordförande anmälde företaget till länsstyrelsen för dess utsläpp. Det dröjde sju år innan någonting över huvud taget hände. Det dröjde ytterligare sex år innan rättegångarna var klara. Med den lagstiftning som vi då hade kunde företaget inte fällas till ansvar. Däremot fick i ett civilmål en skadelidande ersättning från bolaget — eller från moderbolaget, för BT Kemi hade ju då hunnit gå i konkurs. Och att den Prot. 1985/86:125 rättegången blev av berodde på att folk ställde upp och lånade ihop pengar. 23 april 1986 Där hade en miljöskadeförsäkring fyllt ett stort behov. När det gäller rättshjälpen, som jag också snuddade vid, har vi haft en utredning vars betänkande heter Ersättning för miljöskador . Där konstateras att rättshjälpen även skall innefatta kostnader för miljöoffrens tekniska bevisföring. Men man avstår från att föreslå detta, då det i direktiven inte har medgetts några kostnadshöjande förslag. Jag anser att det, enligt den allmänna rättsuppfattningen, är en demokratisk anständighetsfråga att den skadelidande, om det rör sig om en enskild person som saknar ekonomiska resurser, via rättshjälpen skall få ekonomiska möjligheter att genomföra de utomprocessuella tekniska och medicinska utredningar som är nödvändiga för en skadeståndstalan. Justitieutskottet och riksdagen har också tidigare poängterat att reglerna om rättshjälp och rättegångskostnader i mål om miljöskador får anses mindre tillfredsställande. Därför har jag tagit upp detta i min motion. Jag vill också, när vi talar om preskriptionstidens längd, understryka att detta inte är någonting som motionärerna suttit och hittat på själva. Det är faktiskt remissinstanserna, liksom en enig utredning, som har kommit fram till att preskriptionstiden borde vara betydligt längre. Inte minst när det gäller genetiska personskador, som kommer smygande, som det tar lång tid att upptäcka och som det sedan är otroligt svårt att bevisa orsakerna till, hade det varit befogat. Det är också befogat i fråga om markskador, därför att det kan dröja många år innan skadorna upptäcks. Om man t.ex. gräver ner tunnor med kemiskt avfall kanske det tar 10-12 år innan de rostar sönder och innehållet läcker ut. Om bolaget inte finns då, men vi vid det tillfället har en miljöskadefond, kan den träda in. Jag har pläderat för miljöskyddsförsäkringar. Man kan tänka sig att de bolag som har dessa försäkringar bildar en pool, varifrån medel kan tas när maninte vet vem som har orsakat skadan eller när företaget som har gjort det kanske inte finns längre. Man gör ju på samma sätt när det gäller biltrafiken. När man inte vet vem som åsamkat skadan finns det en pool som bestrider de kostnader som uppkommit. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två centerreservationerna 1 och 4 samt till motion 300, yrkande 3.

Herr talman! Propositionen om miljöskadelagen har på det hela taget godtagits av folkpartiet. Jag noterar också med tacksamhet, liksom justitieministern, att det föreligger samförstånd, en enighet om de stora linjerna. Det finns några skönhetsfläckar. De har redan berörts så jag skall inte räkna upp dem igen. Jag vill bara beröra det som jag tycker är den viktigaste kritiken. Den hänför sig just till den skadelidandes möjligheter att få ersättning för förmögenhetsskada vid miljöskador. Utgångspunkten är lagförslaget, som föreskriver att skadestånd vid miljöskada skall utges för ren förmögenhetsskada, dock endast om skadan är av någon betydelse, som det står i lagtexten. Den avgörande punkten blir då var gränsen går mellan ersättningsgill och inte ersättningsgill skada. 181 Inledningsvis kan man fastslå att full enighet föreligger om regelns ordalydelse men stor oenighet om regelns tolkning. Majoritetens uppfattning är tydligen att tolkningen skall anknytas till de motiv som anges i PBL propositionen. Detta leder till att förmögenhetsskador på fastigheter upp till 10-20 96 av taxeringsvärdet inte skall vara ersättningsgilla. Detta är av flera skäl en beklaglig inställning. Jag vill först behandla frågan från rättssäkerhetssynpunkt. Lagtextens ordalydelse ”av någon betydelse” innebär att det endast skall vara en låg tröskel att passera för att skadeståndsskyldighet skall inträda. Allmänhetens inställning är väl att det endast är bagatellartade skador som skall behöva tolereras. Denna allmänhetens uppfattning får först också klart stöd av departementschefen, som själv använder begreppet ”bagatellartat” vid två tillfällen i propositionen och vid ett tillfälle här i kammaren. På motsvarande sätt och med samma intensitet använder lagutskottets majoritet uttrycket ”bagatellartat”. Men sedan blir det mothugg när både departementschefen och utskottsmajoriteten genom Berit Löfstedt via hänvisning till PBL menar att med bagatellartat skall avses 10-20 96 av taxeringsvärdet. För en medelmåttig fastighet — jag vet inte om våra fastigheter är något dyrare än vad Martin Olssons är — med ett taxeringsvärde på ca 400 000 kr. handlar bagatellen om minst 40 000 kr. — och då är jag mycket generös. Ett sådant resultat är naturligtvis både överraskande och motsägelsefullt, för att inte säga obegripligt för allmänheten. Man blir ännu mer osäker när man hör Berit Löfstedt försöka analysera den här punkten. Hon säger att det måste ske en skälighetsbedömning i det enskilda fallet. Dessutom är hon beredd att kasta loss från PBL-anknytningen, och det lämnar fältet helt fritt. Det är naturligtvis ett viktigt faktum i en lagtolkningssituation att vi har fått det inlägget här i riksdagsdebatten. Men ännu mer intressant hade det varit, när justitieministern nu är här, att få höra justitieministerns tolkning. Om justitieministern inte har något att tillägga utan delar Berit Löfstedts uppfattning, ligger den egentligen rent av mycket nära reservanternas uppfattning. Det var om rättssäkerhetsaspekterna. Dessutom är de ekonomiska konsekvenserna oacceptabla. Det handlar här inte bara om ”bagateller”, utan det handlar om stora belopp som slår hårt mot den enskildes ekonomi. Vid en försäljning av fastigheten får konsekvenserna fullt genomslag. Försäljningspriset sjunker men lånen står kvar. Därigenom urholkas den enskildes sparkapital. Denna effekt underskattas verkligen av lagutskottets majoritet och även av justitieministern. Jag vill säga till Berit Löfstedt att detta inte är bara en teknikalitet utan en bister ekonomisk verklighet för de familjer som har satsat sina enda kronor i sin fasta egendom. Reservanternas förslag som vill fastställa en högsta nivå till 5 96 är mera balanserat. Därigenom skapas ett bättre skydd för de skadelidande, vilket också var det övergripande syftet med lagstiftningen. Det har faktiskt justitieministern själv understrukit här. Om han ville fullfölja sin generositet, skulle den kunna utsträcka sig till att han faktiskt går med på reservanternas mycket mer förmånliga linje för de skadelidande.

Herr talman! Det är med en viss tillfredsställelse som jag i dag har tillfälle att rösta för bifall till ett förslag till ändring i patentlagen, med hänsyn till att jag varit en flitig motionär när det gällt att förbättra möjligheterna för patenthavare att göra sina rättigheter gällande. Jag har vid flera tillfällen uppmärksammat riksdagen på de problem som finns. Även om nästan alla motioner blir avslagna, så är det tydligt att det gamla ordspråket är riktigt som säger att det inte finns något så dumt som att förtvivla, när det gäller politik. Även om det utskottsbetänkande som vi har att ta ställning till i dag på många sätt är förträffligt — jag vågar säga att det är ganska bra, trots att jag sitter i lagutskottet själv — vill jag framföra någon kritik, av den anledningen att jag var frånvarande när detta betänkande utarbetades. Även solen har sina fläckar. Utskottet har passat på att föreslå avslag på två av mina motioner. Om detta har jag en del att säga. Den första av dessa motioner, 1985/86:304, har fått en avslagsmotivering som jag faktiskt är mycket nöjd med, eftersom mina farhågor undanröjs genom motiveringen. Enligt propositionens förslag måste den patenthavare som vill utverka ett interimistiskt förbud för en intrångsmakare ställa säkerhet för motpartens skada, om patenthavaren är ute i ogjort väder. Min motion gick ut på att ingen säkerhet skulle behöva ställas, på grund av att patent ju är beviljade genom myndighets beslut. Vad jag tänkte på var sådana fall då patent blir ogiltigförklarade på grund av att uppfinningen var känd tidigare, fast ingen visste om det. Det låter konstigt, men det är faktiskt sant att patent kan bli ogiltigförklarade på grund av gamla skrifter som ingen känt till utan som uppletats i efterhand. Utskottet förklarar nu att vad man måste ställa säkerhet för är det fall att motparten faktiskt inte gör något intrång, alltså att det motparten gör inte faller under patentskyddet. Som utskottet framhåller sker ju en eventuell ogiltighetsförklaring i en helt annan process, inledd av svaranden i intrångsprocessen. När intrång föreligger men patentet befinns ogiltigt, kan således ingen skadeståndsskyldighet föreligga. Detta står ju i god samklang med vad som på sin tid uttalades av två av lagrådets ledamöter i proposition 1966:40, att resning i fråga om intrångsdom inte är möjlig på grund av patentets senare ogiltigförklaring. Det har någon gång tidigare inträffat att domstol fastställt att intrång förelegat, trots att patentet samtidigt förklarats för ogiltigt. Patenthavaren hade då blivit stämd för förtal när han beskyllt motparten för patentintrång. En motsvarande fastställelse synes nu kunna bli nödvändig för att fria patenthavare med ett, som det visat sig, ogiltigt patent från att betala skadestånd på grund av att han fått ett interimistiskt förbud beviljat. Jag är glad över att utskottet klargjort att säkerheten inte kan tas i anspråk annat än när patentintrång inte förelegat, och min motion har därför till väsentlig del fullgjort sitt syfte. Jag ser därför ingen anledning yrka bifall till denna min motion. Det förekommer faktiskt ett omfattande missnöje med mönsterlagens oklara formulering. Detta gäller särskilt s.k. funktionella mönster. Avsikten med mönsterlagen var ju att slå två flugor i en smäll och i samma till utseendet knutna skyddsform ge plats åt både nyttomönster och smakmönster. Därmed ansåg man sig kunna undvika att införa en särskild skyddsform för bruksmönster. Patentverket har i praxis i väsentliga avseenden accepterat detta, men högre instansers praxis har medfört en stor rättsosäkerhet för många, ja, kanske de flesta innehavare av mönster. Mina flera gånger tidigare motionsvis gjorda propåer har blivit avvisade, senast med angivande av att frågan skulle anses mogen först när ett nordiskt intresse varsnades. Som framgår av vårt betänkande har nu precis detta varsnats. Utskottet vill ändå inte höra på det örat. Trots att man nu i Finland tagit upp frågan och tillsatt en utredning, och trots att man intresserar sig för denna fråga även i Danmark inom sakkunniga kretsar, vill utskottet inte att vi skall göra någonting nu. Jag vet nog hur det går. Det går som hemmavid när bordsgästerna inte äter upp. Det kommer att bjudas om, en annan gång. Med eller utan yrkanden från min sida kommer denna fråga att komma upp igen. Den kommer att få en lösning som är bättre för våra svenska formgivare av praktiska produkter. Att man nu avvisar den nödvändiga förändringen innebär bara att rättsosäkerheten för våra svenska mönsterskapare blir förlängd i tiden — i onödan. Jag har för avsikt att återkomma i frågan, om jag får tillfälle till det. Med dessa kritiska synpunkter vill jag härmed yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det betänkande som vi nu har att behandla är enhälligt. Men det är ju numera inte så vanligt att vi avstår från vare sig markeller vattenområden till något av våra grannländer, varför jag helt kort vill kommentera betänkandet. Riksdagen beslutade den 13 februari förra året om en gränsreglering med Finland dels på skäret Märket i Ålands hav, dels i vattensystemet Torne, Muonio och Könkämä älvar. Gränsregleringen skedde på basis av en 1981 gjord gränsöversyn. Som riksdagens ledamöter måhända minns skedde gränsregleringen inte utan erinringar. Tveksamhet uppstod om hur gränsen skulle dras i en älvsträcka norr om Haparanda. Enligt fredsfördraget mellan Sverige och Ryssland träffat i Fredrikshamn 1809 skulle riksgränsen i huvudsak följa djupfåran i älvarna. Gränsen har vid flera tillfällen justerats. Den senaste översynen gjordes 1981 vid exceptionellt högt vattenstånd, varför det var svårt att bestämma djupfårans läge vid forsen Vähänärä. De finska och svenska gränskommissionerna föreslog därför att älvens mittlinje skulle vara gränsen i stället för djupfåran. Förslaget väckte protester från den svenska lokalbefolkningens sida; det gällde framför allt byamännen i Övre Vojakkala by. Lagutskottet, som på ort och ställe orienterade sig om läget, föreslog att riksdagen vid fastställandet av gränsen skulle undanta den omdiskuterade sträckan på ca 2 kilometer vid Vähänäräforsen och att nya mätningar skulle verkställas för fastställande av djupfårans läge. Utskottet underströk också vikten av att myndigheter och lokalbefolkning vid framtida gränsjusteringar skulle ges tillfälle att yttra sig innan förslag slutligen fastställs. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag. Den 14 juni 1985 träffades mellan Sverige och Finland en överenskommelse om att riksgränsen skulle fastställas enligt 1981 års gränsöversyn. Beträffande den undantagna sträckan i Torne älv skulle en ny gränsöversyn göras gemensamt av en finsk och en svensk gränskommission. Enligt instruktionen skulle riksgränsen nu följa djupfåran. Det förslag som riksdagen nu skall ta ställning till har föregåtts av mycket noggranna mätningar. Lokalbefolkningen har getts tillfälle att ta del av förslaget, och utskottet uttrycker i sitt betänkande sin tillfredsställelse över det sätt på vilket kommissionerna skött informationen till lokalbefolkning och myndigheter. Tyvärr bygger det nu aktuella förslaget inte på mätningar som så entydigt fastställt djupfårans läge att förslaget accepterats av lokalbefolkningen på bägge sidor om gränsen. Byborna i Övre Vojakkala har även denna gång inför lagutskottet hävdat att djupfåran går i ett läge längre österut än vad kommissionerna enats om. Herr talman! Vi måste från lagutskottet konstatera att djupförhållandena i selet nedanför Vähänäräforsen är svårbedömda. Men vi kan mot bakgrund av vad gränskommissionerna enat sig om efter sina noggranna mätningar inte annat än godta deras resultat och tillstyrka propositionen. Förslaget innebär att ett ca 2,4 hektar stort vattenområde uppströms Vähänäräforsen överförs från Finland till Sverige och ca 13,7 hektar nedströms forsen från Sverige till Finland. Sverige blir nu — som en tidning nyligen uttryckte det — 11,3 hektar mindre. Vad ortsbefolkningen kring Vähänärä förlorar genom denna gränsreglering är ett för den ur fiskesynpunkt värdefullt vattenområde. Efter vad jag erfarit överväger man inom regeringskansliet att ge de berörda viss ekonomisk ersättning för denna förlust. Jag hoppas att den blir sådan, att ortsbefolkningen skall känna sig tillräckligt kompenserad och att gränsen mot Finland även i framtiden kan göra skäl för benämningen ”världens fredligaste gräns”. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Av talarlistan att döma kommer flera ledamöter utanför utskottet att gå upp i debatten för att plädera för sina resp. motioner. Då jag sympatiserar med merparten av kraven i motionerna, kan jag göra mitt anförande kortare än eljest. Som skåning börjar jag med de reservationer som rör skånska förhållanden, även om jag därmed inte kronologiskt följer vad som står i skatteutskottets betänkande. I flera frågor anser vi med rätta att Skåne har blivit diskriminerat när det gäller tulloch skattefrågor i utrikes sjöfart. Under den gångna vintern har det förts en ganska ivrig diskussion om varför färjeleden Ystad-Rönne, som tar 2 timmar och 45 minuter, ur tullsynpunkt betraktas som en kort rutt, medan färjelinjer från Helsingforssoch Göteborgsregionerna till Finland resp. Danmark betraktas som långa rutter trots att överfarten tar kortare tid än linjen Ystad-Rönne. Långa rutter är betydligt fördelaktigare för rederierna när det gäller proviantering, och enligt vår uppfattning finns det ingen som helst anledning att diskriminera den skånsk-danska rutten — som därmed får försämrade möjligheter att hålla nere biljettpriserna. Vi kan inte acceptera att utskottsmajoriteten avstyrker motionerna med motiveringen att man inte vill föregripa regeringens handläggning av ett överklagande av generaltullstyrelsens beslut att färjelinjen även framdeles skall betraktas som en kort rutt. En viljeyttring från utskottets sida när det gäller att undanröja den nuvarande orättvisan hade varit på sin plats. En annan fråga som rör trafiken i södra Östersjön är tullverkets ovilja att bemanna färjeläget i Simrishamn, varigenom den planerade trafiken till och från Bornholm äventyras. Ur både turistoch näringslivssynpunkt är det för hela bygden angeläget att den tilltänkta trafiken kommer till stånd. Utskottsmajoriteten avstyrker motionerna om tullbemanning med samma motivering som när det gäller linjen Ystad-Rönne. Man vill inte föregripa ett överklagande till regeringen. Med större flexibilitet och litet smidighet skulle tullen, eventuellt med hjälp av lokal polispersonal, enligt vår uppfattning kunna lösa frågan på ett tillfredsställande sätt. Den tredje Skånefrågan gäller försäljningen på färjorna i Öresund och södra Östersjön. Även här tvingas man bedriva trafiken med ur skattesynpunkt sämre förutsättningar än vad som gäller vid annan nordisk färjetrafik. Det är enligt vår uppfattning inte motiverat att här ha särskilda bestämmelser för försäljning av tobaksvaror, vissa skönhetsmedel m.m., och utskottsmajoritetens passivitet är inte godtagbar. Man förutsätter blott att regeringen följer frågan och avstyrker därmed motionerna. Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 5, 6 och 7. Sedan två år tillbaka har textilimporten drabbats av ökat krångel och ökad byråkrati genom att hemtagning av importvaror inte får ske förrän föreskriven importlicens utfärdats. I spåren har bl.a. följt tidsutdräkt, som blivit mest påtaglig för de företag som ligger utanför Helsingforssregionen. Enligt vår uppfattning uppväger inte de ökade kontrollmöjligheterna de nackdelar som den slopade hemtagningsrätten medfört. En näraliggande fråga är den höga årliga kostnaden — 20 000 kr. — som tullen sedan ett år tillbaka tar ut av dem som fått tillstånd att inneha de tullupplag som bl.a. används i samband med den tidigare omnämnda hemtagningen av importvaror. Tullupplagen erbjuder importörerna god service men tål på många håll knappast den höga kostnaden. Det kan också ifrågasättas om tullens kostnader för kontrollen av upplagsplatserna uppgår till ett så högt årligt belopp som 20 000 kr. Det är både förvånande och beklagligt att avgiften uppenbarligen satts så högt för att tvinga fram nedläggning av mindre upplag. En översyn av avgiftsnivån är enligt vår uppfattning synnerligen befogad. En annan avgift som också sprungit i höjden onödigt mycket är den s.k. provianteringslageravgiften, som utgår per varupost från de firmor som levererar tullfria varor till båtar, flyg osv. En avgiftshöjning på mer än 500 96 skulle i vilket sammanhang som helst te sig häpnadsväckande, men det är just vad generaltullstyrelsen föreslår regeringen när det gäller nämnda avgift. Man föreslår en höjning per varupost från 3:60 kr. till 19:40 kr. Sammanlagt skulle därmed handlarnas årliga kostnader öka från 0,9 till 4,8 milj.kr. Med tanke på den internationella konkurrensen skulle en så kraftig höjning bli mycket allvarlig för de svenska företagen. Enligt vår uppfattning bör skatteutskottet genom ett tillkännagivande fästa regeringens uppmärksamhet på att den föreslagna avgiftshöjningen är alldeles för kraftig. Arlanda är vår mest betydelsefulla flygplats. Vi har även tidigare motionerat om att man bör undersöka förutsättningarna för etablering av en frihamn där. Fördelar skulle därigenom kunna vinnas genom möjligheter att senarelägga förtullningen i Sverige. Transiteringshandeln skulle också kunna få mindre kostnader om en frihamn etablerades vid Arlanda. Prot. 1985/86:125 Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 1-4. 23 april 1986
Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 24 behandlas i budgetpro AS positionen upptagna anslag till tullverket m.m. samt ett antal motioner om tullverksamhet. Bl. a. berörs i ett antal motioner sambandscentralerna i Kungshamn och Gryt, vilka motionärerna befarar skall dras in i samband med förslag om gemensam organisation för sjöfartsverkets och tullverkets kustbevakning. En indragning av dessa sambandscentraler i dag skulle innebära en avsevärt försämrad bevakning av mycket trafikerade kuststräckor. Låt mig t.ex. nämna något om sambandscentralen i Kungshamn, som jag känner till. Från sambandscentralen i Kungshamn kan man med blotta ögat överblicka en tredjedel av Bohusläns kuststräcka från Väderöarna i norr till Måseskär i söder. Förvisso har vi i dag en ypperlig teknik, men den kan inte ersätta ”det vakande ögat”, personalens kännedom om skärgården, människorna, väderleksförhållandena osv. Det är just kännedomen om kusten och dess folk som många gånger kan vara ovärderlig, när det t.ex. gäller att rädda människor i sjönöd. Detta innebär en trygghet för såväl befolkningen som alla dem som färdas i dessa farvatten. Det innebär också att man bättre kan anpassa insatserna efter behoven. Det finns många exempel där den mänskliga faktorn och tekniken i samarbete har räddat liv.

Möjligheten att visuellt upptäcka nödljus kan vara det som räddar liv i situationer då sekunderna är dyrbara. Det är därför glädjande att skatteutskottet i sitt betänkande enhälligt och med stort allvar understryker vikten av kontinuerlig närvaro av bevakningspersonal i dessa berörda kustregioner och att någon nedläggning av ifrågavarande sambandscentraler ej kan ske förrän riksdagen fått möjlighet att pröva frågan på nytt. Herr talman! I motion Sk510 yrkas att hemtagningsrätten för licensierade textilvaror skall återinföras enligt tidigare ordning för att minska byråkratin med förseningar, fördyringar och viss snedvridning av konkurrensförhållandena. Från folkpartiets sida instämmer vi i dessa farhågor, och jag yrkar således bifall till reservation nr 1. Avgiften för att inneha tullupplag har bestämts till 20 000 kr. per år och tullupplagstillstånd. I tullupplag förvaras oförtullad vara i högst 30 dagar. Skälet till den mycket höga avgiften uppges vara stora kostnader för statens kontroll av tullupplagen. Vid sidan av att det av principiella skäl kan ifrågasättas om avgift över huvud taget skall utgå för denna statliga kontroll 189 Prot. 1985/86:125 = vill vi starkt ifrågasätta den mycket höga avgiften på 20 000 kr. per år. Enligt folkpartiets uppfattning är detta en konkurrensbegränsande åtgärd, eftersom mindre upplag uppenbarligen ej kan bära denna höga avgift. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2. Herr talman! Generaltullstyrelsens förslag om en mycket kraftig höjning av provianteringslageravgiften från 3:60 kr. till 19:40 kr. per uttagen varupost anser vi skulle få allvarliga konsekvenser för svenska skeppshandlare gentemot den internationella konkurrensen. Jag konstaterar att finansministern skall återkomma till denna avgift, men yrkar i avvaktan härpå bifall till reservation nr 3. När det gäller förslag om skattefri försäljning av tobaksvaror i Öresund och södra Östersjön har vi i ett särskilt yttrande pekat på vikten av att regeringen tillsammans med danskarna ägnar dessa frågor fortsatt uppmärksamhet. Herr talman! Vad avser färjetrafiken mellan Simrishamn och Bornholm delar vi uppfattningen att tullverket ej bör stoppa en angelägen färjetrafik från Simrishamn, men noterar samtidigt att besvär anförts över tullverkets beslut och att dessa besvär ännu ej prövats. Vi vill därför avvakta denna prövning. Samma förhållande råder när det gäller frågan om huruvida färjelinjen Ystad-Rönne skall klassificeras som s.k. lång rutt enligt tullfrihetsreglerna. Besvär har anförts över generaltullsstyrelsens beslut att klassificera färjeleden som kort rutt, och det finns således skäl att även här avvakta regeringens prövning av besvären. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 24 behandlas bl.a. kustbevakningens verksamhet och rationaliseringar inom kustbevakningen. Bl. a. berörs i motioner sambandscentralerna i Gryt och Kungshamn. Utskottet har enats om att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna att regeringen bör redovisa frågan för riksdagen innan en eventuell omorganisation genomförs. Därmed finns inte anledning att i dag orda mer om denna fråga. Riksdagen får, om den följer utskottets förslag, tillfälle att diskutera frågan på nytt innan några förändringar sker. I betänkandet behandlas också en del motioner som berör tullfrågor. Till betänkandet har fogats sju reservationer varav jag skall beröra några. I reservation 2 berörs frågan om tullupplagsavgift. Redan när riksdagen förra året beslöt införa denna avgift ställde sig centerpartiet negativt till denna. Reservanterna står fast vid denna ståndpunkt och finner det anmärkningsvärt att avgiften bestämts till 20 000 kr., trots att det i den då aktuella propositionen förutskickades att avgiften skulle fastställas till 15 000 kr. Avgiften kan i vissa fall vara betungande, och vid uttagandet av den tar man inte hänsyn till mindre orters och flygplatsers behov och förutsättningar. Det är därför angeläget att den i motionen begärda översynen kommer till stånd och att detta ges regeringen till känna. I reservation 3 berörs frågan om provianteringsavgiftens storlek. Av budgetpropositionen framgick att generaltullstyrelsen föreslagit en höjning av avgiften från 3:60 kr. till 19:40 kr. per uttagen varupost. Enligt uttalandei = Prot. 1985/86:125 propositionen avser finansministern att återkomma till riksdagen i denna 23 april 1986 fråga. Enligt vår uppfattning är detta en orimlig höjning, som skulle kunna medföra allvarliga konsekvenser för svenska skeppshandlare. Mot den bakgrunden är vi tveksamma till att över huvud taget höja avgiften, men om den skall höjas måste höjningen vara måttlig. I reservation nr 6 berörs tullbemanningen i Simrishamn. Som det har sagts här har besvär anförts över generaltullstyrelsens beslut i frågan, och besvären har ännu inte prövats. Vi reservanter anser ändå att det finns anledning för riksdagen att göra ett uttalande i denna fråga. Enligt reservanternas uppfattning finns det behov för såväl näringsliv som turism av färjetrafik mellan Simrishamn och Bornholm. Förutsättningen för att få i gång trafiken är realistisk, och då bör tullen medverka till att färjetrafiken kommer till stånd. Genom större flexibilitet i organisationen och ett bättre samarbete med polisen bör det vara möjligt att uppnå en tillfredsställande lösning. I reservation 7 berörs frågan om färjelinjen Ystad-Rönne och om denna linje skall betraktas som lång eller kort linje. Som det i utskottsbetänkandet framhållits är det angeläget att färjetrafiken behandlas likartat, och enligt reservanternas bedömning så bör denna linje betecknas som lång rutt. Det finns därför inget skäl för att denna linje skall behandlas på annat sätt än liknande färjetrafik i Helsingforssoch Göteborgsregionerna. Frågan om Öresundstrafiken har på nytt kommit upp och i motioner önskar man bl.a. utöka rätten att införa tobak och cigaretter vid dessa resor. Jag anser för min del att det är nära nog omöjligt att på det sättet gå in i detaljer. Det viktigaste är att försöka åstadkomma att likartade regler gäller här som i övriga delar av landet. Utskottet har skrivit: ”Utskottet förutsätter att regeringen fortlöpande följer dessa frågor och eftersträvar att uppnå likartade regler för all nordisk färjetrafik.” När vi behandlade denna fråga för ett par år sedan var vi eniga i utskottet om att detta var det viktigaste. När jag läser den tillhörande reservationen finner jag den nära nog likartad och är förvånad över att det inte gick att samlas kring ett enhälligt uttalande om den ståndpunkt vi tidigare intagit. Vi anser att det är viktigast att här åstadkomma att samma regler skall gälla för all nordisk färjetrafik. På det sättet får vi bort den särbehandling som i dag finns i Skåne och som jag liksom motionärerna anser vara felaktig. Till utskottsbetänkandet har även fogats ett särskilt yttrande som gäller frågan om införsel av vissa fiskeredskap. Det är här närmast fråga om problem som berör fiskarena.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

Herr talman! Jag vill bara säga att om det endast hade gällt ett krav på ett tillkännagivande till regeringen eller inte, hade det kanske funnits möjligheter att även på den punkten uppnå enighet i utskottet. Men vad som egentligen diskuterades och vad som står i slutklämmen i reservationen är ett bifall till motionerna, som tar upp konkret vilka ändringar som skall göras. Jag anser — och jag tror att Knut Wachtmeister måste hålla med om det - att det viktiga är att åstadkomma likartade regler för färjetrafiken i hela Norden. Det är det väsentliga. Och på den punkten råder det, vad jag kan se, inte några delade meningar mellan utskottet och reservanterna.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande behandlar tullverkets anslag D 4-D 7i budgetpropositionens bil. 9. I anslutning till detta har 24 motioner behandlats som alla rör tullens verksamhet. Bakom anslagen till tullverksamheten står utskottet enigt. Vi har också skrivit ihop oss när det gäller sambandscentralerna, där vi vill ha en redovisning från regeringen. Men i anslutning till motionerna föreligger sju reservationer. Jag ber nu att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag i betänkandet och avslag på reservationerna. I den första reservationen behandlas hemtagningssystemet för licensbelagda textilvaror. Reservanterna hävdar att de bestämmelser som gäller fr.o.m. den 1 januari 1984 har medfört störningar i systemet i form av ökad byråkrati och kraftiga förseningar för importörerna samt att detta drabbar konsumenterna genom fördyring av varorna och att importörer utanför Helsingforssområdet skulle vara diskriminerade. Reservanterna vill alltså att man skall återgå till det förhållande som rådde före den 1 januari 1984. Förhållandet är att det för dagen inte finns några bedömningar som talar för en återgång. När beslutet togs om en skärpning av kontrollen av hemtagningssystemet, var det med anledning av att ett omfattande missbruk rådde. En återgång skulle medföra uppenbara risker för att importregleringen av dessa varor kunde kringgås. De olägenheter som åberopas kan elimineras genom att importörerna själva anpassar dokumenthanteringen och inkommer med kompletta licensansökningar i så god tid att de i normalfallet kan föreligga vid tidpunkten för anmälan om hemtagning. Vidare kan myndigheterna på ett snabbare och smidigare sätt sköta handläggningen och även med detta vinna tid. Reservation 2 gäller tullupplagsavgiften. Riksdagen beslutade våren 1985 om avgifter för tullupplag, vilket innebär att innehavare av tullupplag fr.o.m. den 1 juli 1985 skall erlägga en årlig avgift av 20 000 kr., som beräknas inbringa ungefär 4,5 milj.kr. per år. Avgiften avser att täcka en del av kostnaderna för tullverkets tillsyn över verksamheten. Att redan nu, så kort tid efter avgiftens införande — det har ju gått knappt ett år — begära en översyn, måste anses vara omotiverat. Reservation 3 gäller generaltullstyrelsens förslag om en höjning av provianteringslageravgiften. Där vill reservanterna förekomma ett regeringsförslag i frågan. Men det finns ingen anledning att av den orsaken bifalla ett förslag om tillkännagivande, utan här får regeringsförslaget avvaktas. Frågan om en frizon vid Arlanda flygplats tas upp i reservation nr 4. Reservanterna hävdar att förekomsten av en frihamn innebär fördelar för importhandeln, genom att företagen kan uppskjuta införtullning i Sverige och på det sättet göra räntevinster. Även transiteringshandeln motiverar en frihamn, som skulle ge rationaliseringsvinster. En frihamn skulle, enligt reservanterna, också vara exportfrämjande, genom att industrier kan förläggas dit för tullfri exportbearbetning av utländska varor med tillförande av svenskt material. Utskottet har tidigare behandlat fråga om en frihamn. Då ansågs att en frizon eller frihamn kunde medföra olägenheter ur kontrollsynpunkt. Det är också tveksamt om näringslivet verkligen är betjänt av och har någon större fördel av en frihamn, då företagen nu är tillgodosedda genom förvaring på tullupplag eller i tullager. Vi kan erinra oss att näringslivets organisationer intog en mycket negativ hållning vid behandlingen av Norrköpings kommuns ansökan om en frihamn. Då menade Industriförbundet att det saknades behov av och intresse för industriell verksamhet i frihamn. I reservation nr 5 behandlas frågan om ökad skattefri försäljning av varor som tobak, kosmetika och parfym i färjetrafiken i Öresund och södra Östersjön. Reservanterna anser att denna färjetrafik bör få bedrivas under samma förutsättningar som annan nordisk trafik. Skatteutskottet har tidigare varit tveksamt till tanken att stödja den berörda trafikverksamheten genom skattefria inköp, men samtidigt ansett det motiverat att på det nordiska planet söka åstadkomma regler som bättre överensstämmer med dem som gäller i fråga om annan nordisk färjetrafik. En viss översyn av reglerna har gjorts. Vidare förutsätter utskottet att regeringen följer dessa frågor och eftersträvar likartade regler för all nordisk färjetrafik. I reservation nr 6, om tullbemanningen i Simrishamn, krävs att bemanning skall ske året runt, så att färjetrafiken med Bornholm kan komma i gång. Detta skulle, enligt reservanterna, vara till gagn för såväl näringslivet som turismen. Man påpekar att polispersonal på orten skulle kunna utföra vissa uppgifter i stället för att hämta tullpersonal från annan ort. Frågan har under hösten varit föremål för överläggning här i riksdagen med anledning av ett frågesvar som gällde besvär över tullverkets beslut att vägra tillstånd för nämnda färjetrafik. Då besvären ännu inte har prövats av regeringen, finns det ingen anledning att nu göra något uttalande i ärendet, utan vi bör avvakta regeringens ställningstagande. Jag kan tillägga att denna fråga kanske har börjat komma i ett annat läge. Det har uppträtt andra intressenter, som vill bedriva viss sommartrafik mellan Simrishamn och Bornholm. Jag vet att ärendet för närvarande behandlas av generaltullstyrelsen. Förhoppningsvis kan det bli en lösning som gör att reservationen inte längre är så aktuell. Färjelinjen Ystad— Rönne vill reservanterna ha klassificerad som lång rutt och hänvisar till andra färjelinjer med kortare restider som är klassificerade som långa rutter. De provianteringsregler som då skulle gälla är väsentligt gynnsammare för rederierna än de som gäller vid kortare rutter. Även i denna fråga har besvär anförts till regeringen med anledning av att generaltullstyrelsen har beslutat att den nämnda färjelinjen alltjämt skall klassificeras som kort rutt. Utskottet anser att det inte finns skäl att föregripa regeringens ställningstagande. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag skall kommentera något av det som Torsten Karlsson sade. Beträffande den första reservationen, som gäller hemtagningssystemet, demonstrerade Torsten Karlsson den vanliga socialdemokratiska inställningen att kontroll tar över andra intressen. Han sade att det är för tidigt att vidta några åtgärder därför att för kort tid har förflutit. Men det blir utan tvivel ökat krångel, byråkrati och tidsutdräkt. Bl. a. har man erfarit att Kooperativa förbundet har fått anställa en särskild dokumentbärare, som går som licensbud till kommerskollegium varje dag för att spara ett par dagars postgång. Det är alltså en onödig tidsutdräkt som missgynnar näringslivet. Beträffande tullupplagsavgiften är det otvivelaktigt så att tullen genom denna höga avgift vill tvinga mindre företag att lägga ner. Jag skulle vilja fråga Torsten Karlsson om det är hans uppfattning att tullen med sådana påtryckningar skall hindra en i och för sig mycket vällovlig sysselsättning, som också gynnar näringslivet. Beträffande Simrishamn och tullbemanningen där säger Torsten Karlsson att det förhoppningsvis kan bli en lösning, så att reservationen inte längre är aktuell. Om det blir en lösning beror det väl i så fall på att reservationen så småningom kommer att bifallas. Jag skulle vilja fråga Torsten Karlsson en annan sak av liknande betydelse. Tullen vill lägga ner tullkontoret i Landskrona och därmed dra in tre och en halv tjänst. Då skulle man stoppa den trafik som nu bedrivs mellan Landskrona och Tuborg. Man skulle alltså göra ytterligare ett ingrepp mot den skånska sjötrafiken, något som vi är mycket upprörda över i Skåne. Jag skulle vilja fråga Torsten Karlsson om han tycker att detta också är en fråga som inte har så stor betydelse att man bör protestera. Jag tycker slutligen beträffande rutten mellan Ystad och Rönne att det är upprörande att denna skånska färjelinje skall diskrimineras i förhållande till andra linjer. Att frågan är föremål för överklagning borde inte ha hindrat skatteutskottet från att göra ett tillkännagivande i vilket man tar avstånd från denna diskriminering.
Herr talman! När Torsten Karlsson säger att det är omotiverat med en översyn av tullupplagsavgifterna blir jag en aning förvånad. Det är nämligen på det sättet att vi förra året hade olika uppfattning, och avgiften blev högre än vad som hade förutsagts. Då är det väl ganska rimligt att begära en översyn av hur avgiftssystemet har utfallit. Jag tycker att man skall vara litet generös även mot oppositionen och inte bara anse att vad som är gjort är absolut rätt. När det sedan gäller frågan om Simrishamn är det ganska allvarligt för en bygd att gå miste om en trafik som man förutsatt att man skulle få. Det är därför vi reservanter har ansett att det finns anledning för riksdagen att ge regeringen till känna hur vi ser på denna fråga. Detta bör göras på ett sådant sätt att uttalandet kan tas med när regeringen så småningom skall ta ställning. Samma sak gäller frågan om Ystad-Rönne — den har stor betydelse för bygden. Om vi ser på motionerna finner vi att det inte bara är från oppositionens sida som man ställer krav på att speciell uppmärksamhet skall ägnas åt dessa problem. Jag kan inte se att det skulle vara felaktigt att riksdagen här ger sin uppfattning till känna.
Herr talman! Det är en missuppfattning om man tror att en återgång till de gamla reglerna för hemtagningssystemet skulle innebära att importörerna snabbare förfogar över varorna än tidigare. Vi har en importbegränsning från lågprisländer. Det är då viktigt att vi har kontroll över kvoterna. Som tidigare har redovisats i riksdagens handlingar gjorde man vissa stickprovskontroller som visade att drygt 40 96 missbrukade hemtagningssystemet och skingrade varorna. Med en sådan frekvens av missbruk skulle kontrollen behöva bli nästan total. Det finns ungefär 300 tullupplag i landet. De ligger långt från de platser där tullen har sin verksamhet. Det är därför en mycket krävande uppgift för tullen att sköta denna kontroll. Av den anledningen tycker jag det är befogat att man av företagen tar ut kostnaden för det arbete som krävs. Sedan är det frågan om färjelinjerna.

Vi säger från utskottets sida att vi förutsätter att regeringen fortlöpande följer dessa frågor. Varken motionärerna eller reservanterna talar emellertid om kostnaderna. Tullen måste ju göra prioriteringar i fråga om sina resurser.
Herr talman! Beträffande hemtagningen sade Torsten Karlsson i sitt första anförande att reglerna inte har varit i kraft så länge och att man därför inte kunde ta ställning till en förändring. I sitt andra anförande sade han att det var nödvändigt att ha dessa bestämmelser ur kontrollsynpunkt. Vilket av skälen tycker Torsten Karlsson bör vara det övergripande? Är det det senare finns det ingen anledning att säga att vi skall vänta och se tills reglerna har varit i kraft en längre tid. Jag konstaterar att jag inte fick något svar på frågan om Torsten Karlsson tyckte det var riktigt att tullen genom en så hög avgift slår ut mindre tullupplag och därmed försämrar konkurrensen. Jag fick heller inget besked om vad Torsten Karlsson tycker om att tullen kräver att få lägga ned tullkontoret i Landskrona. Det får inte vara på det sättet att kostnaderna skall hindra en utveckling av näringslivet. Man skall inte behöva ta ut avgift av den som blir kontrollerad. Det är samhällets uppgift. Skatteutskottet har också gått med på alla äskanden från tullen i fråga om tjänster och anslag. Med hjälp av de medel som står till förfogande borde tullen kunna tillfredsställa kravet på en vettig service.

Herr talman! Reservation 7 har vi egentligen besvarat i betänkandet genom att säga att man skall vara angelägen om att uppnå likartade regler för all nordisk färjetrafik. Anledningen till att vi har lämnat reservationen är att vi har velat betona vikten av en viljeyttring på denna punkt. Detta är en konkret fråga som generellt gäller all färjetrafik. Jag hoppas att vi är eniga om att det är den regeln som skall gälla och att regeringen uppmanas att göra vad den kan för att åstadkomma likartade regler för all färjetrafik. Gör man det kommer linjen Ystad— Rönne in i en annan grupp än vad som nu är fallet.
Herr talman! Jag har inte fört fram några dubbla budskap om hemtagningen. Jag sade bara att det för dagen inte finns några bedömningar som talar för en återgång. Sedan hänvisade jag i mitt andra anförande till tidigare kontroller som har gjorts, vilka bl.a. visar att det har förekommit ett mycket omfattande missbruk. Färjelinjerna och de olika klassificeringarna innebär mycket för tullen. Det framgår ganska klart. Det finns en hel del uttalanden från statsmakternas sida om hur tullen skall prioritera olika insatser. Det gäller narkotika, ekonomisk brottslighet, den ökade utrikeshandeln och mycket annat, som ställer stora krav på tullen. Från tullens sida hävdar man mycket bestämt att sådana insatser inte kan göras med mindre än att resursförstärkningar tillkommer. Nu är det upp till regeringen att pröva dessa frågor. Beträffande färjelinjen Ystad—- Rönne har finansministern haft kontakter på det nordiska planet. Regeringen är inte passiv i frågorna om färjetrafiken. Men vi kan inte lösa frågorna med mindre än att även danskarna är beredda att ställa upp. Jag tycker att jag har besvarat de frågor som ställts till mig.

Herr talman! Jag kommer här uteslutande att hålla mig till de avsnitt och de reservationer som handlar om färjetrafiken runt den skånska kusten. Frågan om försäljningen ombord på båtarna i Öresundstrafiken har i olika sammanhang debatterats här i kammaren under de senaste tre fyra åren. Denna försäljning regleras av en gemensam svensk-dansk lagstiftning som brukar gå under namnet Lex Öresund. Lagen kom till i början av 1960-talet när förhållandena var helt annorlunda än vad de är i dag. Det fanns den gången ett mycket stort antal rederier — och ett ännu större antal färjor — som trafikerade olika linjer, som på den svenska sidan utgick ifrån Malmö i söder upp till Helsingborg i norr. Den försäljning som dessa färjor bedrev ombord, framför allt en tämligen fri tobaksförsäljning, ansågs utgöra ett hot mot försäljningen på båda sidor om Öresund. Detta är inte det enda, men väl ett av de tyngst vägande skälen till att en bred majoritet inom parlamenten både i Danmark och i Sverige ställde sig bakom kravet på ett införande av denna särlagstiftning. Att det i dag rör sig om en särlagstiftning är tämligen klart. Ingen annanstans i landet finns en lag som inskränker försäljningen inom en viss region. I dag är förhållandena helt annorlunda än när en Kungl. Maj:ts proposition med, som det heter, ”särskilda bestämmelser om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund” lades fram den 21 april 1961. I dag har vi inte en mångfald av rederier i Öresundstrafiken. Ännu mindre har vi någon mångfald av färjor på de olika sträckorna. Visserligen har ett antal nya 5 rederier dykt upp under senare år, men de flesta av dem har försvunnit lika snabbt. De ekonomiska förutsättningarna har inte varit särskilt goda. När färjor på andra ställen runt våra kuster finansierar sin verksamhet genom biljettförsäljning, genom godstransporter och genom ombordförsäljning, saknas i Öresundstrafiken denna tredje möjlighet. Även de större rederierna, som lyckas driva verksamheten vidare under en lång följd av år, känner av de ekonomiska svårigheter som lex Öresund för med sig. Av det som jag hittills har sagt framgår, att om Lex Öresund 1961 sågs som en räddning för försäljningen på land, utgör lagen 1986 ett hot mot Öresundstrafiken. I riksdagsarbetet får man lära sig att tålamod och envishet är honnörsord. Den här frågan rör sig långsamt i rätt riktning. Regeringen har naturligtvis under senare år känt av att det åtminstone i Skåne finns ett utbrett krav på antingen ett avskaffande av Lex Öresund eller stora förändringar av denna. När frågan senast debatterades här i kammaren, vilket skedde den 13 november i fjol, kunde vi konstatera dels att frågan tagits upp till diskussioner mellan den svenska och den danska regeringen, dels att man kommit fram till vissa lättnader. Dock var dessa lättnader av den arten att de knappast har någon större ekonomisk betydelse. Dess värre kan jag inte göra samma konstaterande i år. Frågan har av någon anledning stannat upp. När jag säger detta är det inte främst en kritik mot Sveriges regering. Uppenbara försök har ändå gjorts. Låt mig i det här sammanhanget få skjuta in att det åtminstone för mig är svårt att förstå Danmarks inställning och bristande förståelse för den här frågan. Ten frågedebatt här i kammaren i höstas efterlyste finansministern förslag och öppningar i det låsta förhandlingsläget. I motionen Sk509 har jag och några andra moderater försökt skissera en sådan lösning. Den utgår ifrån förutsättningen att man på dansk sida även fortsättningsvis kommer att vara negativ till ett borttagande av Lex Öresund. Jag menar att det i det läget borde kunna vara intressant att diskutera och åtminstone undersöka möjligheterna för en ensidig lösning på frågan, dvs. att en ökning av tobaksförsäljningen, som ur ekonomisk synvinkel vore önskvärd och som föreslagits i en rad motioner, inte bara i den som jag relaterar här, skulle ske enbart på den färjetrafik som går till Sverige. Givetvis skulle även en sådan förändring nödvändiggöra diskussioner med Danmark — eftersom det ändå rör sig om en gemensam svensk-dansk lagstiftning. Men om man på dansk sida ser negativa konsekvenser av ett avskaffande av denna lag skulle man i så fall själv inte komma att drabbas av dessa. Den ekonomiska vinningen av en sådan åtgärd blir självfallet inte lika stor. Inte heller skall den ses som någon slutlig lösning. Men kanske skulle den kunna utgöra en öppning och ett första steg mot en lösning. Genom sitt kompromisslösa avstyrkande av motionen har utskottet emellertid inte velat diskutera någon sådan öppning. Därmed finns det nog också anledning att se mörkt på förutsättningarna att nå en lösning på problemet. I några andra motioner behandlar vi förutsättningarna för färjetrafik över Det är som jag ser det anmärkningsvärt att en myndighet, i detta fall generaltullstyrelsen, skall kunna sätta stopp för en för en hel bygd angelägen färjetrafik. Ändå är det på det viset som tullverket har agerat i Simrishamn. I stället för att på ett servicemässigt sätt söka medverka till att verksamheten kommer till stånd, föredrar myndigheterna att göra precis tvärtom. I reservation 13 skisseras en lösning som borde kunna tillgodose kraven både på smidighet från en myndighets sida och på begränsade kostnader. För färjetrafiken mellan Ystad och Rönne på Bornholm är förutsättningarna annorlunda. Färjetrafik på sträckan drivs sedan många år tillbaka. Myndigheterna föredrar att göra en indelning i vad man kallar ”korta rutter” och ”långa rutter”. Hur underligt det än kan låta har denna indelning ingenting som helst med avståndet att göra. I stället använder man som utgångspunkt varifrån i Sverige färjan avgår. Resan med färja från Grisslehamn till Eckerö tar två timmar och är en ”lång rutt”. Färjeresan från Ystad till Rönne tar cirka två timmar och 45 minuter, men är en ”kort rutt”. Sådan är generaltullstyrelsens logik. Med denna byråkratiska logik blir faktiskt konsekvensen den att en kort rutt som utgår från Helsingforsstrakten eller från Göteborg är en i lagens mening lång rutt, medan en längre rutt som utgår från Skåne är en kort rutt. Det kan synas något invecklat, och är så givetvis också, men sådana är faktiskt reglerna, herr talman. Isitt yttrande över några motioner i det här ärendet menar utskottet att det inte finns några skäl att föregripa regeringens ställningstagande i frågan. Jag vill påstå att det finns alla skäl i världen att göra just detta. Jag kan inte förstå varför man skall behöva segdra en fråga som denna. Herr talman! Jag ber att mot denna bakgrund få yrka bifall till reservationerna 5, 6 och 7.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 24 behandlas flera motioner där jag är antingen ensam motionär eller medmotionär. Knut Wachtmeister har motiverat vår inställning till den s.k. hemtagningsrätten för licensierade textilvaror, där min motion Sk510 föranlett en moderat reservation. Det svenska näringslivet har blivit allt kostnadskänsligare för förseningar. Inom transportsektorn har speditionsfirmornas s.k. rullande lager utvecklats till attraktiva alternativ till traditionell lagerhållning som dels ger tidsvinst, dels sparar lagerytor. Den kostnad i form av tidsförlust och särskilda arrangemang, t.ex. de s.k. kurirföretagen, som den nuvarande licenshanteringen för textilvaror fört med sig, tas ut av kunden, den svenske konsumenten, i form av högre priser. Hemtagningsrätten innebar en komprimering av tiden från beställning till leverans. Borttagandet av hemtagningsrätten hade till syfte att skydda svensk textilindustri, alltså utgöra en form av handelshinder, samt att kontrollera att kvoterna för import hålls. Handelshinder är, vilken form de än har, till nackdel för såväl exporterande som importerande land och motverkar den inriktning mot frihandel som Prot. 1985/86:126 Sverige företräder. Svensk tekoindustri har haft en svår omställningsperiod men tycks nu alltmer finna sina nischer i världshandeln. BI. a. gäller detta specialtyger. Svårigheterna har därvid säkerligen hjälpt till att pressa fram en utveckling. Hemtagningsrätten borde kunna återinföras. Utskottet avstyrker en motion av Rolf Clarkson m.fl. med förslag om frizon vid Arlanda flygplats och en annan, från Birger Hagård och mig, med förslag om att Gotland skall erkännas som frizon.

I detta utredningsarbete har bl.a. handelskammaren varit involverad, och därvid har Arlanda studerats särskilt. Även luftfartsverket, länsstyrelsen, landstinget, Sigtuna kommun och flygbolagen har medverkat. Man visar på att en frizon vid Arlanda har många fördelar för svenskt näringsliv. Närheten till flygfrakt är ett betydande plusvärde. En ansökan från Sigtuna kommun — här råder full politisk enighet — är under utarbetande och kommer att tillställas regeringen inom kort. Med hänsyn till den utveckling beträffande exportzoner som sker världen över är det givetvis angeläget att vi från svensk sida noga bevakar utvecklingen och analyserar värdet av en sådan zon. Men just vid Arlanda, vår port mot omvärlden, tycks olika intressenter vara ense om att en frizon betyder en förstärkning av utvecklingen för handeln. Det är härvidlag stor skillnad mellan den effekt som kan uppnås vid Arlanda jämfört med t.ex. Norrköping, där det ju inte blivit någon succé och där också Industriförbundet m.fl. ställde sig negativa till en exportzon. Utskottet intar en näst intill mästrande hållning inför tanken på Gotland som frizon. ”En på detta sätt bedriven regionalpolitik är för svenskt vidkommande främmande”, sägs det. Nej, det är det inte. För Svappavaaras del har det vidtagits en lagändring, som möjliggjort befriande från socialavgifter och allmän löneavgift. Det är för övrigt fullt möjligt att liksom i fallet Svappavaara göra vissa lättnader för Gotland. I motion Sk824 av Birger Hagård och mig föreslås att skattefri proviantering och försäljning på fartyg i trafik mellan det svenska fastlandet och Gotland skall bli möjlig. Syftet, herr talman, med detta förslag är att åstadkomma en förlängning av turistsäsongen på Gotland. Turismen är Gotlands viktigaste näring. Gotlandstrafiken går över internationellt vatten, och liknande lösningar finns på andra håll i världen, t.ex. för trafiken från tyska fastlandet till ön Helgoland och för trafiken från Läbeck ut på internationellt vatten. Den föreslagna ordningen skulle lösa statens problem med ständiga subventioner till Gotlandsbolaget. Gotlänningarna skulle få en tätare trafik, sannolikt till fler och mer attraktiva fastlandshamnar och med bättre service. Om man nu oroar sig för att ön skulle invaderas av flaskbärande turister, skulle en variant kunna vara att tillstånd gavs för skattefri ombordförsäljning, till att börja med i förlängningen av turistsäsongen, dvs. septembermaj. Redarnäringen har vid sammanträffande med trafikutskottet fört fram hur värdefull en skattefrihet skulle vara, även för enbart parfym, kosmetika och choklad. Även en sådan begränsad skattefrihet har positiv effekt för näringen. Sannolikt skulle vi få se en utveckling mot t.ex. ökat konferensresande till Gotland, om riksdagen ställde sig bakom våra förslag. Herr talman! Jag inser inte varför man inte skulle kunna tillåta denna möjlighet till en svensk sjöfartslinje, som faktiskt går över internationellt vatten. Den goda ekonomiska utveckling som har skett på Åland, och som bevisligen är en effekt av turistströmmarna till och från ön, är en bekräftelse på att en skattebefrielse av detta slag har en gynnsam inverkan på näringslivsutvecklingen. Det är alltså ett regionalpolitiskt positivt förslag som vi har lagt fram. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna till skatteutskottets betänkande 24.

Herr talman! I sysselsättningssvaga regioner och bygder i vårt land hälsar man med tillfredsställelse alla initiativ som tas för att skapa nya arbetstillfällen. Ambitionen att åstadkomma jobb får inte i onödan hindras av statliga verk och myndigheter och deras negativa inställning. Simrishamns kommun har i många år haft en färjeförbindelse med Bornholm. Under några år har nu denna trafik legat nere. Men förra året, 1985, återupptogs trafiken. Problem uppstod emellertid, då tullstationen i Simrishamn hade dragits in under de år som trafiken hade legat nere. Tullen gör nu detta till ett jättestort problem. Tullen säger att man, för att ge en tillfredsställande service, skulle behöva ta personal från Malmö. Det skulle betyda ganska mycket transporter för två personer två gånger per dag. Alla som kan Skånekartan förstår att det är fråga om transporter rakt över landskapet. Tullens argument är konstlat, eftersom det från Simrishamn är betydligt kortare avstånd både till Ystad och till Åhus. Dessutom bor det fortfarande kvar tullpersonal i Simrishamn, som arbetar i tullens tjänst på andra orter. Som sades i denna debatt under gårdagskvällen skulle ett samarbete mellan tullen och polisen kunna vara en lösning på problemet. Polisdistriktet i Simrishamn behöver onekligen förstärkning. Tullen och polisen skulle kunna samverka på så vis att en polistjänst avsätts ett par timmar per dag för tullens räkning. Det argument som framförts av utskottsmajoriteten, att ärendet har överklagats till regeringen, är inget starkt argument. Om riksdagen ville ge människorna på Österlen och i Simrishamnsregionen en möjlighet att fortsättningsvis åka färja till Bornholm, hade skatteutskottet kunnat uttala sig positivt om våra motionsförslag. På det sättet skulle riksdagen ha talat om för tullverket att verkets uppgift inte är att stjälpa kommuner i deras strävanden att förbättra sin situation. Detta borde kunna uttalas av samtliga partier i riksdagen. En annan intressent skulle enligt vad som aviserats kunna tänkas driva trafik på Simrishamn med en annan typ av fartyg. Detta skulle, som någon sade i går kväll, kunna innebära en förändring, men det innebär inte en sådan förändring att tullen blir helt löst från sitt åtagande. Om man väljer den lösningen kommer det möjligen att bli fråga om ett färre antal arbetstimmar för tullpersonalen, men man kan icke räkna med att man inte behöver tullens medverkan. Herr talman! Jag beklagar att centerpartiet och folkpartiet inte har kunnat stödja denna viktiga satsning på en landsända som har klara befolkningsoch sysselsättningsproblem. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 6. Den andra frågan gäller leden Ystad-Rönne. Jag har litet svårt att förstå utskottets ställningstagande när det gäller den frågan. Vid Nordiska rådets session i Köpenhamn i februari uttalade finansministern att han för sin del inte hade något att erinra emot att den här linjen skulle kunna klassificeras som s.k. lång rutt — han såg detta som en lösning och hade ändrat uppfattning, vilket hedrar honom. Jag ställde själv en fråga om detta i Nordiska rådet till den danska regeringen mot bakgrund av att den svenska regeringen hade ändrat sig. Jag hoppas naturligtvis att också den danska regeringen vill medverka till denna lösning. Min fråga till utskottets talesman är: Varför har inte skatteutskottet kunnat vara lika positivt som finansministern, som för sin del har uttalat att han inte har någonting emot att linjen klassificeras som lång rutt?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

Herr talman! Wiggo Komstedt beklagade att folkpartiet inte ställt sig bakom reservation 6. Jag sade i mitt inlägg i går kväll att vi delar uppfattningen att färjeleden Simrishamn-Bornholm inte bör stoppas av tullverket, men att vi anser det felaktigt att föregripa prövningen av de besvär som anförts. Att vi i vårt land har besvärsrätt mot myndigheters beslut är ett förhållande som förhoppningsvis alla ställer sig bakom. Då är det viktigt att vi tar de besvär som anförs på allvar och att vi ger besvärsinstitutet en chans att fungera utan riksdagens inblandning. Vad man däremot möjligen kan anmärka på i det här fallet är att regeringen drar så långt ut på tiden innan besvären blir prövade. När folkpartisten Bengt Harding Olson i november förra året fick svar på en fråga om just färjeleden Simrishamn-Bornholm hänvisade finansministern till de anförda besvären. Det förhållandet att det dröjer så länge innan besvären prövas är en fråga som kanske kan bli föremål för riksdagens behandling i annat sammanhang. Ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen i ett ärende där det anförts besvär och där besvären ännu ej prövats anser folkpartiet däremot vara principiellt felaktigt. Det är därför vi har ställt oss bakom utskottets skrivning i den här frågan.
Herr talman! När Wiggo Komstedt angriper centern för att inte ha ställt sig 24 april 1986 bakom kravet på en tullbemanning i Simrishamn måste detta bero på att Wiggo Komstedt inte har läst utskottsbetänkandet. Om han hade gjort det, skulle han ha funnit att centern står bakom reservation 6, som berör detta. Centern står också bakom reservation 7, som gäller ett annat problem som berör Österlen, nämligen färjelinjen Ystad-Rönne. Angreppet och kritiken är alltså helt obefogade. Läs betänkandet!
Herr talman! Vi hörde här att Wiggo Komstedt har haft kontakter med finansministern utanför landets gränser och fått positiva besked. Då kan man ju fundera över varför han är så orolig just nu här i kammaren. Ärendet ligger ju hos regeringen och skall avgöras där. Det bör väl inge ganska goda förhoppningar. Eftersom Wiggo Komstedt angrep generaltullstyrelsen ganska häftigt i sitt anförande vill jag säga att generaltullstyrelsen är en myndighet som har givna ramar för sin verksamhet, resurser att använda och direktiv från statsmakterna om vilka områden man skall prioritera. Vi vet ju att man särskilt har pekat på narkotikasmuggling, ekonomisk brottslighet och sådana saker. Generaltullstyrelsen har säkert ingenting emot de frågor som vi nu behandlar, men myndigheten har som sagt givna resurser att röra sig med. Generaltullstyrelsen hävdar också att situationen är just den. Utskottet har hänvisat till de förhållanden som råder, att ärendet ligger hos regeringen och att det då inte finns någon som helst anledning att föregripa regeringens handläggning.
Herr talman! Allra först vill jag be Stig Josefson och centerpartiet om ursäkt. Det var helt klart en felsägning av mig. Jag har läst betänkandet men gjorde mig skyldig till en felsägning i stridens hetta. Jag ber än en gång Stig Josefson och centerpartiet om ursäkt. Till Leif Olsson vill jag säga beträffande besvärsrätten att vad som är märkligt är att vissa politiker på hemmaplan vill stå upp som de stora försvararna och lova guld och gröna skogar — det här skall vi fixa! Om dessa politiker inte har sitt parti bakom sig skall de sedan inte springa och gömma sig bakom sådant tal som att vi måste vänta på besked. Man skall även hemma på barrikaderna i stället för att lova säga att vi måste avvakta besked, så får vi se. Men så låter det ju inte ute i buskarna. Då är det sannerligen andra tongångar. Torsten Karlsson säger att finansministern och jag har haft kontakter utanför landets gränser. Det hade vi inte, men finansministern deklarerade sin inställning vid Nordiska rådets sammankomst i Köpenhamn. Jag tog fasta på det och tror säkert att det är en ståndpunkt som finansministern står för. Denna ståndpunkt har också kommit till uttryck i massmedia, och jag har inte sett någon invändning. Argumentet att vi skall vänta på resultatet av överklagandet är inte särskilt starkt, Torsten Karlsson. När finansministern har uttalat sig innebär det väl 1 att beslutet kommer att gå i en viss riktning. Vad som är besvärande är att danskarna nu kan åberopa att den svenska riksdagen icke var enig i sitt ställningstagande att göra linjen Ystad-Rönne till en lång rutt. Vad jag efterlyser är ett svar på frågan varför socialdemokraterna och folkpartiet inte har kunnat ställa upp, så att vi kunnat demonstrera att eftersom finansministern är positiv är den svenska riksdagen också enig om detta. Det är ett argument emot danskarna. De har under evinnerliga tider lurat oss när det har gällt kommunikationer och mycket annat. De kommer att ta detta som ett argument för att viljan inte är så stor från svensk sida, eftersom majoriteten av riksdagen i Sverige inte går på den här linjen. Det är det som är skillnaden, Torsten Karlsson.
Herr talman! Wiggo Komstedt tar nu till storsläggan mot folkpartiet, och jag vill bara helt stillsamt än en gång fråga Wiggo Komstedt om han anser att vi skall avskaffa besvärsinstitutet i vårt land. Menar Wiggo Komstedt att vi skall ha det så att riksdagen skall yttra sig i alla besvärsärenden, eller skall det bara gälla vissa regionalt anknutna frågor, frågor som berör en viss landsända, ett visst landskap eller delar av landskap? Det är tydligen så att vi i folkpartiet har större respekt för möjligheten att anföra besvär än vad Wiggo Komstedt har. Jag beklagar djupt att Wiggo Komstedt har denna inställning.
Herr talman! Det är inte besvärsrätten det handlar om, Leif Olsson, utan vad det gäller är hur man låter hemma på barrikaderna och vad man sedan gör här i riksdagen. Jag har i och för sig ingen invändning i principfrågan. Den får Leif Olsson och hans parti lov att hävda bäst ni vill, men min diskussion gällde om man skall ha ett argument på hemmaplan och ett annat i riksdagen. Det är väl det som är det intressanta i den här debatten. Sedan tycker jag att det i det fall som jag åberopade när det gäller besvärsrätten, och som jag redovisat med vissa ställningstaganden och offentliggöranden, kanske inte hade varit så dumt om riksdagen demonstrerat var den står någonstans.

Herr talman! Efter Per Stenmarcks korrekta beskrivning av Lex Öresund kan jag begränsa mig till att tala litet om vår motion Sk544. Bo Nilsson i Landskrona och jag har krävt lättnader i Lex Öresund, så att man skall få köpa två paket cigarretter i stället för ett, som nu. Vi tycker också att man skall kunna få köpa litet parfym, rakvatten och liknande varor när man åker över sundet. Om jag flyger mellan Arlanda och Köpenhamn får jag köpa en liter starksprit, en liter starkvin och sex öl. Jag kan också köpa en limpa cigarretter och jag kan fylla min beautybox med olika saker som skall vara där. Den flygningen tar ungefär 55 minuter. Åker jag båt mellan Limhamn och Dragör eller Malmö och Köpenhamn får jag köpa en ask cigarretter — och restiden är längre. — Var finns logiken? Utskottet anser det motiverat att man på det nordiska planet normaliserar — Prot. 1985/86:126 och försöker åstadkomma regler som bättre överensstämmer med dem som 24 april 1986 gäller i fråga om annan nordisk färjetrafik. Jag tycker att det är riktigt, men eftersom Lex Öresund är en speciallag skulle man kunna justera den redan nu, kanske helt enkelt slopa den. Utskottet sade ungefär likadant i fjol som i år, och ingenting har hänt. Det är väl egentligen bara riksdagen och riksdagens utskott som år efter år kan skriva i det närmaste samma motiv för att avslå motioner — och ingenting händer. Men jag håller med utskottet om att vi måste normalisera färjetrafiken inom Norden. Alla vet att det finns problem med färjetrafiken, i synnerhet i södra Öresund. Många har försökt satsa pengar på att upprätthålla en ordentlig förbindelse mellan de två stora städerna Malmö och Köpenhamn, men det harinte lyckats. Kan vi på något sätt hjälpa till att förbättra förutsättningarna för de företag som vill satsa på kommunikationer mellan Malmö och Köpenhamn, och kan vi göra det med så enkla medel som att justera Lex Öresund, då tycker jag att vi skall göra det. Det sägs nu att lättnader har gjorts, och det är riktigt. Man har hävt förbudet att spela, sjunga och dansa på båtarna. Ursprungligen hade man alltså i lag förbjudit människor att spela, sjunga och dansa. Nu efteråt undrar många vad det egentligen var för något. Folk är också förvånade då de hör att vi har gjort lättnader, att nu får de sjunga och spela igen. Såvitt jag vet har ännu ingen utnyttjat denna stora generositet från myndigheterna utan det hela går sin gilla gång. Herr-talman! Eftersom moderaterna i reservation 5 har yrkat bifall till Bo Nilssons och min motion kommer vi i voteringen att rösta för den. Jag yrkar således avslag på utskottets hemställan på den punkten.

Herr talman! Jag ämnar beröra den del av skatteutskottets betänkande som avser färjetrafiken i Östersjön och närmast gäller tullbemanningen i Simrishamn. Färjeförbindelsen mellan Simrishamn och Allinge på Bornholm är synnerligen värdefull för Österlens näringsliv. Turismen stimuleras, och både svenska och utländska turister skapar ökade inkomster. Detta leder i sin tur till ökad sysselsättning i en av arbetsmarknadsproblem tyngd region. Det aktuella problemet är nu att färjetrafiken har stoppats av generaltullstyrelsen. Det har skett genom att tullverket med hänvisning till bristande tullresurser vägrar att ha tullbemanning i Simrishamn. Från principiell synpunkt leder ett sådant beslut till orimliga konsekvenser. I realiteten handlar det om en rättsstridig etableringskontroll som urholkar vår näringsfrihet. Även de anförda resursskälen kan starkt ifrågasättas. Det är visserligen uppenbart att det uppkommer svenska tullkostnader, men dessa kan begränsas. Personaltätheten behöver inte vara större i Simrishamn än på andra gränsställen. Vidare borde det kanske t.o.m. räcka med stickprovs 13 kontroll enligt gängse mönster. För övrigt skulle det vara bra med samverkan mellan polis och tullare vid kontroll av pass resp. tull. Med andra ord: en förening mellan en av polisen bemannad passkontrollort och en av tullen bemannad tullstation. Här borde nog rationaliseringsvinster kunna hämtas. Dessutom är färjetrafikens intäktsida helt nonchalerad. Den sysselsättningsskapande turismen leder ju i sin tur till ökade skatteintäkter för såväl stat som kommun. Man undgår också kostnader för socialbidrag och andra kontantunderstöd till följd av arbetslöshet. Resultatsaldot av inkomster minus kostnader blir med största sannolikhet ett samhällsekonomiskt plus. Mot denna bakgrund är slutsatsen självklar. Det borde vara möjligt för generaltullstyrelsen att inom sin totalram — gärna i samverkan med polisen — förse Simrishamn med tullbemanning och därigenom hjälpa i stället för att som nu stjälpa färjetrafiken. Avslutningsvis vill jag beträffande yrkandena i denna del av ärendet tillägga följande. Majoriteten anser sig tydligen av formella skäl förhindrad att uttala sig om tullbemanningen, eftersom ett besvärsärende är under handläggning. Minoriteten är av motsatt uppfattning och har därför en reservation, nr 6, vars innehåll man vill skall beaktas vid besvärsprövningen. För egen del är jag i den förmånliga situationen att jag kan hänvisa till att finansministern och därmed regeringen redan den 7 november 1985 fick kännedom om min positiva inställning till en tullbemanning i Simrishamn och således till färjetrafiken till Bornholm. Jag kommer att rösta för reservation 6, även om den vilar på formellt synnerligen tvivelaktig grund. Anledningen är att jag vill undgå varje fortsatt misstänkliggörande från någon av min kamp för färjetrafiken i Simrishamn.

Herr talman! Per Stenmarck har på ett utomordentligt sätt tecknat bakgrunden till Lex Öresund, varför jag inte behöver beröra den. Hans Pettersson i Helsingborg har också anfört de argument som finns för ett avskaffande av Lex Öresund eller i varje fall en förändring till det bättre för rederierna. Även om vi folkpartister från Skåne har full förståelse för våra representanters i skatteutskottet sätt att se på frågan tror jag att vi upplever de här problemen så starkt att vi vill anföra de starkaste argument vi kan finna och tillkännage dem för regeringen. Av detta skäl vill jag yrka bifall till reservationerna 5, 6 och 7. I fråga om reservation 5 gäller det att om möjligt påskynda en förändring av Lex Öresund. Som Per Stenmarck och Hans Pettersson i Helsingborg sagt har den här frågan under många år behandlats i riksdagen, och man har endast nått fram till marginella förändringar. Jag tror att det är utomordentligt brådskande att åstadkomma en förändring, så att färjelinjerna i Skåne kan fungera på samma sätt som färjelinjer i hela övriga Sverige. Därför tycker jag alltså att reservation 5 är viktig. Beträffande reservationerna 6 och 7 vill jag som hastigast säga att jag tycker att det är beklämmande, när det gäller bygder där man av olika skäl behöver dessa färjelinjer till Bornholm, att man från tullens sida försvårar en — Prot. 1985/86:126 sådan transportväg. Inte minst av rena arbetsmarknadsskäl är det viktigt att 24 april 1986 man får största möjliga aktivitet i de områden som berörs av reservationerna. SG RR 6 och 7 Anslag till tullverket Herr talman! Med vad jag här sagt och med stöd till vad som har anförts av re Per Stenmarck och Hans Pettersson i Helsingborg yrkar jag alltså bifall till reservationerna 5, 6 och 7.

Herr talman! Värdet av att behålla våra sambandscentraler vid våra kuster har flera talare berört här i kammaren, och flera motioner på samma tema har behandlats. I motion Sk507 har jag tillsammans med Börje Stensson pekat på den viktiga roll som sambandscentralen i Gryt spelar som förbindelselänk för både statliga och kommunala myndigheter i deras arbete av skiftande slag såsom väderleksoch snömängdsinformation till vägverket, brandförsvaret vid brand i skärgården, ambulansutryckningar osv. Listan kan göras mycket lång. Den lokalkännedom som sambandscentralens personal besitter betyder oerhört mycket och har många gånger varit avgörande för att ett bra resultat kunnat uppnås i samband med sjöräddning. Sambandscentralen är en stor trygghetsfaktor för skärgårdens befolkning. Utskottet påpekar att man ”tidigare betonat vikten av kustbevakningens verksamhet och att rationaliseringar inom kustbevakningen, t.ex. genom organisatoriska förändringar, bör genomföras på ett sätt som inte minskar förutsättningarna för en god bevakning”. Utskottets skriver vidare att betydelsen av en kontinuerlig närvaro av bevakningspersonal i de berörda kustregionerna inte får underskattas. Vad som nu håller på att ske är dock attt.ex. vid sambandscentralen i Gryt en övergång från dygnetruntbevakning till ett öppethållande endast på kontorstid — alltså mellan 8 och 16 — planeras. Nu står det i betänkandet som vi behandlar att utskottet anser att regeringen bör redovisa frågan för riksdagen innan en omorganisation genomförs och att detta bör ges regeringen till känna. Med anledning härav vill jag fråga utskottets talesman herr Torsten Karlsson, om jag uppfattat rätt när jag tolkar detta uttalande av utskottet så, att ingen omorganisation vid Gryts sambandscentral kommer att ske utan att vi här i riksdagen får debattera och ta ställning till detta. Eftersom planeringsarbete med omorganisation och ändrade öppettider faktiskt pågår, så är det mycket viktigt att vi får klarhet i — och blir förvissade om — att några förändringar ej kommer till stånd förrän vi här i kammaren får ta ställning härtill. I min motion yrkar jag att den planerade indragningen av bemanningen vid sambandscentralen i Gryt ej verkställs. Om herr Torsten Karlsson försäkrar att någon sådan förändring ej kommer till stånd med mindre än att riksdagen får ta ställning till den, så kan jag nöja mig med det svaret i dag. Om det inte med säkerhet kan sägas att vi i kammaren får tillfälle att besluta om detta i 15 särskild ordning, så yrkar jag bifall till motion Sk507.
Herr talman! Det är alldeles självklart att utskottet menar att frågan skall redovisas för riksdagen. Vi hade en mycket omfattande behandling av ärendet i skatteutskottet, och det var just detta förhållande som gjorde att utskottet blev enigt. Jag förutsätter att så skall ske. Om inte annat har regeringen möjlighet att ta del av den debatt som förts i kammaren genom snabbprotokollet.
Herr talman! Jag tackar för det svaret och anser att jag fått bekräftat att vi får tillfälle att diskutera och ta ställning i ärendet om det skulle visa sig att en omorganisation trots allt sker. Jag har varit i kontakt med sambandscentralen i Gryt, och enligt vad jag förstår planerar man där att redan den 19 maj i år starta med kontorstid 8-16. Men om jag tolkat herr Torsten Karlsson rätt, kommer denna förändring inte att kunna äga rum den 19 maj utan att vi i kammaren fått ta ställning till det.

Herr talman! Eftersom endast 1 26 av alla motioner vinner riksdagens bifall och min kvot härvidlag torde vara uppfylld skulle jag kanske inte behöva besvära kammaren med min motion Sk523, som avslutningsvis behandlas i skatteutskottets betänkande 24. Då den emellertid har tillkommit för att i efterhand försöka tillse att det skall finnas ett juridiskt korrekt underlag för domar, som avfattats utan ett sådant, är det ju inte heller jag utan rättsskipningen som drabbas av utskottets avvisande behandling av motionen. Jag kan emellertid inte underlåta att till protokollet få antecknat det synnerligen anmärkningsvärda förhållandet att någon i Nytt juridiskt arkiv förra året gjort den tilltagsna och ur konstitutionell synvinkel besynnerliga konstruktionen ”införselavgift i form av mervärdeskatt”, uppenbarligen för att i efterhand, efter påpekande, försöka rättfärdiga tidigare formellt oriktiga domslut. Den konstitutionella expertisen är enig om att inga skatter är avgifter, således ej heller mervärdeskatten, medan vissa som avgifter betecknade pålagor i realiteten är skatter. Samtidigt måste jag då också reagera mot utskottets uttalande att ”En sådan tillämpning torde vara helt i överensstämmelse med intentionerna bakom lagstiftningen”. På samma gång medger utskottet att det inte vill bestrida att formuleringen av den gällande lagen kan ge upphov till missförstånd, varför man förordar en omarbetning för att bringa terminologin i överensstämmelse med regeringsformen — en i och för sig ganska skälig begäran. Enligt min mening skall man inte döma på förmodade intentioner och formuleringar som kan ge upphov till missförstånd, utan medborgarna skall ha rätt att lita på gällande lagars ordalydelse, vilket jag tycker är en rimlig begäran. Medborgarna skall ha rätt att hålla sig till vad som står skrivet, och fällande domar skall inte avkunnas förrän ett underlag föreligger som motsvarar de förmodade intentionerna. Jag finner därför med en road rörelse att utskottet pliktskyldigast avstyrker min motion ”i den mån den inte kan anses tillgodosedd” — vad man nu kan avse med detta kryptiska — Prot. 1985/86:126 uttalande. Jag kan ta detta med ro, men de som blivit eller blir dömda på 24 april 1986 basen av svårtolkade intentioner måste nog för sin del beklaga att skatteutskottet och domstolarna inte tagit ut satsdelarna i tid. Anslag till tullverket Inte heller känner jag mig personligen drabbad av att utskottet — förmodligen på grund av dålig påläsning av historiska urkunder — underkänner den dåvarande finansministern Gunnar Strängs departementschefsuttalande i propositionen om införandet av mervärdeskatten år 1968, nämligen att sådan skatt vid införsel skall tas ut ”enligt samma grunder som gäller för skattepliktig omsättning inom landet”. Min respekt för Gunnar Sträng är uppenbarligen större än skatteutskottets — utskottet tycks tro att det här är min privata uppfinning. Till den uppfattning jag nu under tio år har förvärvat om den svenska riksdagens insatser i lagstiftningssammanhang skall jag emellertid be att få återkomma i samband med kammarens kommande behandling av förvaltningslagen. Låt mig dock redan här och nu erinra om två av de åldriga domarregler som faktiskt finns intagna i lagboken och som lyder, den ena: ”All lag är insatt för rätt och skäl, och icke för saköre skull”, och den andra: ”Den menige mans bästa är den yppersta lagen”. Här kan man lätt få intrycket att lagen är till för myndigheternas skull, och kan man bara få ut rejäla ”sakören” spelar det inte så stor roll om lagtexten är riktig eller inte. Det är överraskande att ett riksdagsutskott kan göra sådana uttalanden som i det här föreliggande betänkandet och ännu mer uppseendeväckande att man i domstolarna tillåter sig att utan egen prövning av lagstiftningens ordalydelse agera så som skett. Herr talman! Något yrkande avser jag dock inte att besvära kammaren med. Snarare vill jag uttala min beundran för skatteutskottets hörsamhet mot 1809 års konstitutionsutskotts rekommendationer till riksdagen, att ”vara visligt trög till verkning men fast och stark till motstånd”.

Herr talman! Jag tänkte något beröra frågan om kustbevakningens organisering, framför allt när det gäller sambandscentralerna. Jag kan börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. I betänkandet behandlas bl.a. några enskilda motioner som vänder sig mot tullverkets beslut att genomföra neddragningar av verksamheten vid Gryts sambandscentral och mot att sambandscentralen i Kungshamn skulle läggas ned och verksamheten flyttas till den regionala bevakningscentralen i Göteborg. Det är några viktiga synpunkter som man måste beakta när man har för avsikt att genomföra rationaliseringar och besparingar i verksamhetsgrenar som har med våra kuster och skärgårdar att göra. De synpunkter som man då måste ha med sig i bagaget skiljer sig kanske en hel del från vad man vid andra tillfällen många gånger är tvungen att ta hänsyn till. Det är absolut min uppfattning att det inte går att ersätta människor, deras kunskaper och närvaro i de aktuella kustoch skärgårdsområdena, med modern teknik — sedan må den moderna tekniken vara hur modern som helst. Att det inte fungerar tycker jag vi har sett otaliga bevis på under en rad år då 17 Prot. 1985/86:126 olika myndigheter ersatt människor med just teknik. Jag tänker bl.a. på den ökade sjöosäkerhet som utan tvivel uppkom när man avbemannade en hel del av fyrarna längs våra kuster. Jag tänker också på de lotsstationer som man har dragit in och hur viktig lotspersonalens verksamhet i de aktuella områdena är, bl.a. för översyn och kontroll av olika områden, sjösäkerhet, tillsyn av naturreservat, m.m. Detsamma gäller kustbevakningen och dess blotta närvaro i de aktuella områdena. Jag menar naturligtvis inte att man inte får göra rationaliseringar eller besparingar. Men när man gör det måste man ta speciell hänsyn till att det är nödvändigt att ha fysisk närvaro av personal ute i kustoch skärgårdsområden. Det räcker inte att ha personal enbart på olika typer av bevakningsbåtar. Också detta är nödvändigt, men det ena får inte utesluta det andra. I anslutning till skatteutskottets behandling av frågan om anslag till tullverket väcktes motioner som gick emot förslaget att verksamheten vid Gryt skulle dras ned. Det har tidigare redovisats att man avsåg att enbart ha dagöppet på normal kontorstid. Man skulle alltså inte ha öppet nattetid eller på lördagar och söndagar eller under helger vid sambandscentralen i Gryt. Som s.k. fritidsskeppare vet jag att det är just under de tider, då man alltså inte tänkt ha sambandscentralen öppen, som det största riskerna finns att någonting kan inträffa. Det är under dessa tidsperioder människor behöver ha största möjliga chans att nå en bevakningscentral e. d., när det har hänt någonting som rör sjösäkerheten. I Kungshamn är det samma sak. Tullverket vill i rationaliseringsoch besparingssyfte flytta in verksamheten vid bevakningscentralen i Kungshamn till den regionala bevakningscentralen i Göteborg. Det kan inte heller vara rimligt. När vi behandlat dessa frågor i utskottet har vi också lyssnat till de argument tullverket har anfört för dessa ändringar. Tullverket har sagt att man för att kunna bemanna båtarna ordentligt måste ta folk från annan typ av bemanning i kustoch skärgårdsområden. Detta har jag ansett vara ett helt vansinnigt och alltför abrupt tillvägagångssätt. Därför har jag också medverkat till att det blivit en annan tingens ordning vid behandlingen av motionerna. Torsten Karlsson sade att behandlingen har varit omfattande, och det kan man utan tvivel påstå. Jag tror att vi höll på i sex veckor i utskottet, med bordläggning den ena gången efter den andra, enbart när det gällde frågorna om sambandscentralerna. Varför det? Jo, därför att de uppgifter vi fick från tullverket inte överensstämde med verkligheten. Vi hade av tullverket bibringats uppfattningen att neddragningen vid Gryt redan var genomförd. Jag dristade mig att under ett kvällsplenum sent en kväll ringa till sambandscentralen i Gryt för att kontrollera om samtalet skulle hamna där eller om samtalet — som tullverket uppgivit — skulle hamna på den regionala sambandscentralen på Östermalm här i Helsingfors. Samtalet hamnade i Gryt, och det är alldeles riktigt som här har sagts att det planerade genomförandet av neddragningen inte kommer att äga rum förrän den 19 maj. Jag förutsätter, i likhet med flera andra talare, att neddragningen inte kommer att ske. Innan vi slutligen justerade den text i betänkandet som nu gäller ställde jag nämligen frågan, efter att ha drivit det här ärendet under sex veckor: Kommer denna text att innebära att neddragningen till öppethållande enbart på dagtid i Gryt eller flyttning av verksamheten vid sambandscentralen i Kungshamn in till Göteborg icke kommer att ske? Svaret blev att neddragningen inte kommer att äga rum — det kommer inte att bli någon neddragning med mindre än att man, som det också heter i utskottsbetänkandet — tvingas komma tillbaka med frågan i ett större sammanhang. Det skall alltså inte endast gälla frågan om dessa båda bevakningscentraler utan organisationen av hela kustbevakningen, och det tycker jag är mycket viktigt. Mot den bakgrunden har jag, herr talman, inte anledning att göra något annat än att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Som replik till Bo Lundgren vill jag understryka att jag har sagt att reservation 6 står på formellt tvivelaktig grund. Det vidhåller jag. Jag vill poängtera vad Leif Olsson uttalat när det gäller besvärsinstitutet. Det är fördelaktigt att hålla det helt isär från den politiska verksamheten. Fattar regeringen sedan ett beslut som vi inte accepterar, är det fullt möjligt att återkomma. Jag tycker för övrigt att det inte finns någon anledning att hålla på och diskutera formaliafrågan. Den förtjänar knappast mera uppmärksamhet. Jag tycker inte att vi i riksdagen skall föregripa regeringens beslut. Däremot är jag beredd att understryka vad några talare har sagt, att det är ett oacceptabelt dröjsmål från regeringens sida att ännu inte kunna fatta beslut. Regeringen har haft ärendet i uppemot ett halvår. Så lång tid har det tagit i fråga om Simrishamn. Men när det gäller en annan färjeförbindelse, nämligen i Landskrona, där man också aviserade en nedläggning på grund av bristande tullresurser, dröjde det tio dagar. Det är mycket intressant att jämföra handläggningstiden för de här ärendena. Det långa dröjsmålet, Bo Lundgren, är någonting som det kanske finns anledning att mera skärpt reagera mot.

Herr talman! Det är inget fel på viljan, Bo Lundgren. Jag har demonstrerat att min inställning i sak är klart positiv. Det har jag gjort tidigare än någon annan här i riksdagen. Det har jag gjort personligen. Vi har fått höra nu av Leif Olsson att folkpartiets utskottsgrupp är positivt inställd till tullbemanning i Simrishamn. Vi vet också att folkpartiet som parti står bakom detta. Det gäller i sak. Formaliafrågan — jag poängterar det än en gång — förtjänar inte mer diskussion här, tycker jag.

Herr talman! Det har hettat till litet i den här debatten, och en del moderater har angripit oss i folkpartiet. Ett par små förtydliganden kanske vore på sin plats. Görel Bohlin talade mycket vänligt och rart om stöd till Gotlandstrafiken i form av skattefri försäljning. Sedan yrkade hon bifall till de moderata reservationerna. För tydlighetens skull vill jag bara säga, så att det kommer med i kammarens protokoll, att det finns ingen moderat eller någon annan reservation som tar upp stöd till Gotlandstrafiken. Däremot finns det ett särskilt yttrande från moderaterna, där de säger att de avstår från att komma med något yrkande. Även då det gäller lex Öresund kan det vara intressant att titta på frågans handläggning. Jag går tillbaka drygt fem månader i tiden, när frågan senast var uppe i kammaren. Då sade den moderate talesmannen: ”När det gäller de av många med rätta som synnerligen fåniga betraktade förbuden i den s.k. Lex Öresund har det skett vissa uppluckringar i fråga om underhållning och försäljning. Med tanke härpå och på att problemet inte enbart berör oss utan också är en fråga för våra vänner danskarna har vi Grunden för moderaterna vid den ärendebehandlingen var en moderat motion i ämnet. Yrkandet i denna motion var att man skulle stödja trafiken genom att medge skattefri försäljning av ytterligare ett paket cigarretter. Utskottet gick längre. Man ville sträva efter att få likartade regler för all nordisk färjetrafik. När ärendet är före i dag föreligger en moderat reservation, vars upphov antagligen är en moderat motion. I den krävs att man skall stödja färjetrafiken över Öresund genom att medge skattefri försäljning av ytterligare ett paket cigarretter. Nu har moderaterna ändrat uppfattning. Wiggo Komstedt talar i litet allmänna ordalag, och kanske moderaterna inte längre anser att frågan berör våra vänner danskarna. Men vi tycker det. Man kan inte införa ett statligt stöd till färjetrafik över Öresund i form av en skattefri försäljning som är ensidig från svensk sida. Vi tycker att detta i allra högsta grad är en fråga som man bör lösa tillsammans. Utskottet har även denna gång gått längre än motionärerna: ”Utskottet förutsätter att regeringen fortlöpande följer dessa frågor och eftersträvar att uppnå likartade regler för all nordisk färjetrafik.” Vi tyckte vi borde gå längre än de moderata motionärerna. Det har vi gjort genom att motionera i frågan och genom att följa upp motionen i utskottet, trots att man lika gärna skulle kunna ha sagt att motionen är tillgodosedd med det yttrande som har antagits i utskottet. Så ligger det till i den här frågan, mina vänner.
Herr talman! Skillnaden mellan moderata samlingspartiets och folkpartiets företrädare i skatteutskottet är att vi moderater nu har tröttnat på den långdragning som detta ärende har varit utsatt för. Att döma av de andra inläggen från folkpartiledamöter står också de på vår sida. Jag förstår att Kjell Johansson har ett behov av att förklara varför inte folkpartiet har stött denna reservation. Kjell Johansson är välkommen att rösta med reservationen när vi om en stund går till votering.
Herr talman! Kjell Johansson sade att han tycker vi skall ha lika behandling av all färjetrafik. Jag tycker det är en sympatisk inställning. Då krävs i så fall ett borttagande av Lex Öresund. Jag är beredd att påstå att vi inte skulle få några direkt negativa konsekvenser av detta. Någon tax free-försäljning i gängse bemärkelse är ändå inte aktuell i Öresundstrafiken, eftersom vi i alla fall har en 24-timmarsregel som gäller. Men man kan också konstatera att det finns en politisk-praktisk aspekt på allt. Efter att ha drivit denna fråga i kammaren under en följd av år och konstaterat att det är mycket svårt — och även jag bedömer att det är mycket svårt — att få en majoritet för ett avskaffande av den aktuella lagen försöker man att finna några andra infallsvinklar. 21 Den lilla förändring som det skulle innebära att få öka försäljningen med en ask cigarretter per resenär eller motsvarande mängd i andra tobaksvaror skulle öka rederiernas intäkter med tiotals miljoner kronor och därmed också möjliggöra investeringar i nytt tonnage, vilket är nödvändigt. Även finansministern har faktiskt uttalat viss sympati för detta. Det borde alltså vara möjligt att få majoritet på den svenska sidan för en sådan åtgärd. Jag tror mot denna bakgrund att avståndet mellan oss i denna fråga egentligen inte är speciellt stort. Också den ytterligare vinkling som frågan om en ensidig lösning innebär har en politisk-praktisk aspekt. Det är bara att konstatera att Danmark inte har varit berett att ställa upp i de diskussioner och förhandlingar som man hittills har haft i ärendet. Motionärernas inställning har då varit att försöka finna en ny infallsvinkel, att försöka ge tips och uppslag till lösningar. Den danska ekonomin är självfallet inte jämförbar med den svenska, men förhållandena blir i varje fall bättre än i nuläget, och jag är tacksam för att folkpartister har yrkat bifall till den moderata reservationen på denna punkt.
Herr talman! Jag måste säga att jag är förvånad över folkpartirepresentanternas formaliafixering och ganska mästrande attityd här i dag. I mitt anförande, där jag utvecklade synpunkter på en rad moderata motioner och reservationer, hemställde jag inte om bifall till något särskilt yrkande om Gotlandstrafiken. Jag avslutade mitt anförande med att yrka bifall till samtliga moderata reservationer.
Herr talman! Jag vill säga till Kjell Johansson att en skillnad i förhållande till föregående tillfälle när denna fråga behandlades, då det förelåg ett särskilt yttrande, är att frågan denna gång har varit föremål för diskussion i Nordiska rådet. Det gäller att försöka få våra danska vänner där att förstå problemet. En annan skillnad är att den svenske finansministern redan har uttalat sig positivt. Mot denna bakgrund har det också avgivits en moderat reservation denna gång. Även folkpartister har motionerat i ärendet, såsom Hans Petersson i Röstånga och tidigare även andra. Ärendet bör därför inte vara helt obekant för folkpartiets representanter i utskottet, oavsett om de kallar reservationen tvivelaktig eller inte. Jag vill ytterligare förklara vad jag har varit kritisk emot i denna diskussion. Åtminstone två folkpartister har anmält att de tänker rösta på reservationen, vilket i sig är behjärtansvärt. Men om man skall nå resultat räcker det inte att bedriva bygdepolitik. Man kan inte bara på hemmaplan tala om att man minsann stödde frågan men inte har fått sin riksdagsgrupp med sig. Det är den markeringen som jag vill göra. Kanske kan man i detta sammanhang, där vi ju diskuterar båtar, säga att detta brukar kallas att segla under falsk flagg.
Herr talman! Det är en något egendomlig debatt som vi nu för, inte bara därför att den började i går och fortsätter i dag utan också vad gäller det rent sakliga innehållet. Här har utskottet klart uttalat att utskottet förutsätter att regeringen fortlöpande följer dessa frågor och eftersträvar att uppnå likartade regler för all nordisk färjetrafik. Detta uttalande är betydligt vidare än motionens krav, som i huvudsak avser ett paket cigarretter per passagerare. Jag har aldrig varit med om att riksdagen röstat om en sådan fråga. Utskottsmajoriteten har nu varit nästan mera positiv än reservanterna, och det är därför märkligt att man tvistar i denna fråga. Man borde i stället med tillfredsställelse ha noterat den starka uppslutning kring likformiga regler för färjetrafiken som såväl utskottsmajoritet som reservanter här har uttalats sig för. Intrycket är i stället att vi här står splittrade, trots att både utskottsmajoriteten och reservanterna har uttalat sig i precis samma riktning.

Herr talman! Beträffande Gotlandstrafiken vill jag hänvisa till vad jag sade tidigare. Det finns alltså ingen moderat reservation där. När man lyssnade på Görel Bohlin kunde man få intrycket att det fanns. Jag vill bara klarlägga detta. Wiggo Komstedt sade att jag hade talat om att det var en tvivelaktig reservation. Jag har inte använt de orden. Jag har försökt förklara hur det är med den reservationen och hur den har kommit till. Jag kan kanske fortsätta med det litet. Det står i den moderata reservationen: ”Om huvudsyftet är att bedriva trafik i egentlig bemärkelse bör denna färjetrafik få bedrivas under samma förutsättningar som annan nordisk trafik.” Jag citerade bara en mening, men det är egentligen huvuddragen i reservationen. Sedan begär man ett tillkännagivande till regeringen om detta. Det är alltså inte så att om riksdagen i dag fattar beslut i enlighet med denna reservation, fattar den också ett beslut i sakfrågan om att avskaffa Lex Öresund. Vi gör ett tillkännagivande till regeringen att Öresundstrafiken skall bedrivas under samma förutsättningar som annan nordisk trafik. Men detta, herr talman, är precis vad utskottet har sagt. Utskottet skriver: ”Utskottet förutsätter att regeringen fortlöpande följer dessa frågor och eftersträvar att uppnå likartade regler för all nordisk färjetrafik.” Ni som är specialister på svenska språket, sätt er ner och studera dessa båda sätt att uttrycka sig. Jag är övertygad om att ni lika gärna skulle kunna flytta texten från reservationen in i utskottsbetänkandet som flytta texten från utskottsutlåtandet in i reservationen. Ni kan inte se annat än möjligen en nyansskillnad som är så liten att den inte går att beskriva. Vad jag vänder mig emot är att ni drar upp en så våldsam strid om detta. Vi är precis lika betänksamma, som många sagt här, i fråga om Lex Öresund som i andra frågor. Men det handlar inte om det.
Herr talman! Det är ingen som har dragit upp en våldsam strid om detta förrän Kjell Johansson sent omsider lade sig i debatten. Vi hade en lugn och stillsam diskussion om dessa frågor. Vi var i många avseenden helt överens. Det är bara att konstatera att riksdagen år efter år har gjort uttalanden i denna fråga. Precis samma sak har man sagt. Ingenting har hänt. Jag upprepar vad jag sade inledningsvis: Det är inte i första hand regeringens fel, utan det är på annat håll som det uppenbarligen finns vissa brister. Det gäller också att uppnå ett visst resultat och försöka komma fram på några vägar. Vi motionärer har, med stöd från dem som varit uppe och yrkat bifall till den moderata reservationen i detta avseende, försökt påpeka vissa utvecklingsmöjligheter för en ökning av försäljningen ombord på båtarna, en viss omklassificering när det gäller andra färjelinjer i enlighet med de regler som vi själva har, en mera serviceinriktad inställning från myndigheternas sida, vilket skulle ge utomordentligt stora möjligheter. Det skulle kunna ge Öresundstrafiken och Östersjötrafiken den möjlighet att överleva som de kanske inte annars kommer att få.
Herr talman! Jag tycker den här frågan kan vara färdigdebatterad vid det här laget. Låt mig bara säga att så länge ni fritt fick slå mot folkpartisterna, så länge var ni helt överens. Nu hoppas jag att vi alla kan bli överens om det som vi i folkpartiet har motionerat om, att det skall vara likvärdiga villkor på den här trafiken och inte bara gälla att man skall få köpa 20 cigarretter skattefritt. Det är detta som jag har motionerat om. Det är där er insats ligger. Den andra insatsen ligger på det politiska agitatoriska planet. Jag vill säga att det inte är speciellt hedrande för er.